Herr talman! Naturligtvis hänvisar jag våra ställningstaganden till det särskilda yttrande som finns redovisat i UbU1. Det är en märklig dag, tycker jag. En koalition bestående av Moderaterna, Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna får igenom sitt budgetförslag tack vare Sverigedemokraterna. Vi har de senaste veckorna hört flera alliansföreträdare säga att riksdagen nu har röstat för rätt budget men att det fortfarande är fel regering. Helt ärligt - kom inte och påstå att ni inte ska göra er beroende av Sverigedemokraterna när ni med glädje tar emot stödet från 49 sverigedemokrater här i kammaren!Sverigedemokraterna visar sig vara ett parti som struntar både i praxis och principer för ett fungerande arbete i riksdagen och i sina egna utfärdade vallöften, för att i stället profitera på den ökade ojämlikheten i samhället och människors rädsla för utanförskap. De har en vass udd ständigt riktad mot människor som flyr krig, förföljelse och tortyr. SD påstår sig göra det för att kunna åstadkomma en kraftigt minskad invandring i den riktning som 13 procent av väljarna röstat fram. Demokrati? Knappast!Herr talman! Jag hoppas av hela mitt hjärta att vi förmår se alla människor som individer och att vi med nyfikenhet ser möjligheterna med ett globaliserat och mångkulturellt samhälle. Jag önskar så att vi inte tillåter sikten skymmas av en slöja, av ett svåruttalat namn, av sexuell läggning eller helt enkelt av att någon är olik.Herr talman! Vi ska möta framtiden med mer kunskap, inte mindre. Det kräver tidiga insatser, utbildning av speciallärare, mindre barngrupper och fler lärare. Det kräver ett gymnasium som ger unga tillräckliga kunskaper för att både få ett arbete och bli samhällsmedborgare.Men det tar inte slut där. Det krävs vuxenutbildning, eftergymnasiala yrkesutbildningar och högskola och universitet som tillåts växa för att möta allt fler. Det är inte här vi ska spara eller hålla igen. Det är i utgiftsområde 16 vi satsar för framtiden. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utbildning och universitetsforskningNu svarar Alliansen däremot upp mot de satsningar som regeringen presenterade i budgetpropositionen. Tack vare regeringens ambitionshöjning blir resultatet ökade resurser till skolan kommande budgetår. Det är bra; det behöver skolan.Men satsningarna hade blivit annorlunda med regeringens budget, och på några års sikt hade skillnaden varit betydande. Den här debatten hade kunnat handla om regeringens förslag för att locka fler till bristyrket förskollärare, om resurser till fortbildning för desamma, om förskolechefslyft och om statsbidrag för att åstadkomma mindre grupper.I stället tvingas jag konstatera att Alliansen i sin budget anslår 127 miljoner mindre än regeringen i fortbildningsmedel. Betydligt mindre medel avsätts till att vidareutbilda tillsvidareanställda i förskoleklass för att de ska bli lärare.Herr talman! Jag skulle kunna berätta hur regeringens budget hade erbjudit möjlighet att utveckla samverkansprogram på skolor som har svårt att nå målen.

Skälet till att yrkescollege strukits i Alliansens budget är i alla fall för mig högst oklart. Kanske får vi en förklaring i dagens debatt.En gymnasieskola med målsättningen "allt färre avhopp" är för regeringen en prioriterad fråga. Att på 2000-talet möta arbetslivet utan fullständigt gymnasium är att vara i ständigt underläge. Fullgjort gymnasium är helt enkelt en grundläggande kompetens. Vi måste på olika sätt göra detta möjligt. Jag hoppas att vi är ense om problematiken, att vi delar ambitionen och att vi gör gemensamma ansträngningar framöver.Herr talman! Viktigt att nämna i budgetdebatten är regeringens avisering inför 2016 av 3 miljarder för att möjliggöra ett lyft för lärarlönerna. Det är en nationell samling för läraryrket. Kritiken mot förslaget var i valrörelsen stark från framför allt folkpartiledaren Jan Björklund. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utbildning och universitetsforskningBudgeten kan läsas även på andra ledder. Jag konstaterar en bristande tilltro till professionen i Alliansens förslag.Varför så tvärsäkert slå fast att det är just dubbelt så många förstelärare som är lösningen för de skolor som har svårt att nå målen? Det är inget fel på förstelärare, men är det det absolut bästa receptet? Vad säger lärare och skolledare?Varför inte våga låta professionen ha en uppfattning om mängden nationella prov, som upptar kanske så mycket som en termin av undervisningstiden i årskurs 3-9?Varför nej till Skolforskningsinstitutets utvecklingsuppdrag? Jag tror att det hade varit väldigt välkommet, inte minst hos professionen.Varför inte bidra till ökad attraktivitet genom miljarder till höjda lärarlöner?Varför måste förskollärare i förskoleklass vidareutbildas till grundskollärare? Vad är felet med den pedagogiska inriktning vi har valt och skolformen förskoleklass?Kan då skolan, lärarna, eleverna och föräldrarna räkna med att skolpolitiken tillåts ta stor plats även i den kommande valrörelsen? Förväntningarna har inte blivit mindre de gångna tre månaderna, behovet har inte minskat och resultaten har inte förändrats, så svaret är ja, vi måste helt enkelt bestämma oss för det.Jag menar att tydlighet, arbetsro och tilltro till professionen är avgörande för framgång. För detta krävs breda överenskommelser, inte bara mellan partier som förhandlar utan mellan partier som samverkar med professionen och vågar ta del av forskning och erfarenhet.Barnen och eleverna hade behövt ett år av handlingskraft och utvecklingsarbete. I stället blir det ett förlorat år med otydlighet och osäkerhet.Skolan är viktigare än så. Skolan längtar efter S - satsningar, samsyn och studiero.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utbildning och universitetsforskningHela veckan har vi debatterat, men nu har vi äntligen kommit till den viktigaste debatten. Utan utbildning hade de andra utskotten nämligen inte haft något att diskutera över huvud taget.Grunden för välfärden läggs i skolan. För att återerövra de topplaceringar vi har haft i internationella undersökningar på alla nivåer behöver vi satsa på skolan med ordentliga pengar, inte småsmulor. Vad är det då som har förstört och ätit upp skolan inifrån? Jag har själv varit lärare under många år och sett effekterna av olika beslut. Lyssnar jag på mina lärarkolleger, skolledare och ledande debattörer kommer jag fram till några orsaker. Jag tänker räkna upp några av dem.Kommunaliseringen av skolan 1991 är troligtvis en av de största orsakerna. Kommunerna kan tyvärr inte låta bli att stjäla av kakan. De fick pengar men dåliga direktiv för hur de skulle agera med pengarna. Det gör att varenda gång det dras ned lite i budgeten skär man av skolkakan. Den är oftast 50 procent av den kommunala budgeten. Man har helt enkelt inte kompetens att styra skolan så att den blir likvärdig.Ett återförstatligande är åtminstone ett första steg i rätt riktning, vilket även Lärarnas Riksförbund nu driver hårt. Det är vi glada över, eftersom det är en fråga som vi drivit under många år. Formerna för detta måste göras med en bra analys av läget innan vi genomför en sådan sak.Friskolereformen 1992 är en annan sak som bidragit till mycket problem. Tanken från början var att de skulle ha en annan pedagogisk inriktning. Tyvärr är det inte så man har agerat, och det har inte fungerat så. Det ploppar upp friskolor, och det läggs ned friskolor. Nedläggning av friskolorna orsakar de kommunala skolorna stora svårigheter då pengarna tyvärr oftast inte följer med.Ett av problemen är likvärdig skola. Det är ganska omöjligt när kommunerna ständigt skär ned på resurserna. Många skolor började terminen i år med att de hade inköpsstopp och anställningsstopp. Det är ungefär som att starta Paris-Dakar-rallyt utan reservdelar eller någon soppa. Det är fysiskt omöjligt att genomföra.Vi har tyvärr inga ansökningskrav på våra lärarutbildningar. Det krävdes 0,05 på högskoleprovet för att komma in på lärarutbildningen i Borås i år. Om du bara kryssar bokstaven A på högskoleprovet får du 0,4.Lönetappet är ett annat problem. Det har underminerat läraryrket under alla dessa år. Det innebär att attraktiviteten att söka sig till läraryrket har försvunnit.Skolmaten är också en problemfråga som har lyfts upp hela tiden. Det är nämligen så att utan bränsle rullar inte de små bilarna hur mycket vi än vill. Sverigedemokraterna vill satsa rejält på att vi får en matreform så att vi verkligen ser över och får bättre och mer mat till skolan över huvud taget.Någonting som mina kolleger berättat för mig är den konstant sämre arbetsmiljön. Den försämras hela tiden. Det är administration och andra sysslor. De får mindre stöd från de pedagogiska ledarna, våra skolledare, eftersom de inte har tid. De ska hålla på med ekonomi.Ett annat problem som vi under många år sett som lärare är att vi konstant förskjuter resurserna till de sista åren i åttan och nian, och sedan försöker vi ha reservlösningar. Vi lyckas precis pressa eleverna över gränsen så att de lyckas ta sig in på gymnasiet eller något liknande. Men vi har aldrig någonsin gjort en analys av: Vad händer med de eleverna? Vart tar de vägen? Hur många hoppar av? Vi är jättedåliga på det.Eftersom det är kommunerna som handhar ekonomin har man passat på att skära på saker som man kanske inte tycker behövs. Mina lärarkolleger har varit väldigt tydliga med mig. Det finns saker som de behöver, och det är fler vuxna i skolan. Då talar vi inte som fler händer i klassrummet. Vi talar om vaktmästare, skolkuratorer, syokonsulenter och skolsköterskor. Det är de som tar hand om de saker som lärarna inte är utbildade för att göra över huvud taget. Låt lärare vara lärare.Vad vill då Sverigedemokraterna för att lösa alla dessa saker? Bland annat vill vi återförstatliga skolan och ha en ordentlig genomgång av hur vi ska återförstatliga innan vi gör det. Vi vill införa fler vuxna i skolan, som tidigare nämnts. Vi vill alltså återinföra de tjänster som kommunerna har skurit bort under dessa år.Jourskolor är en enormt viktig sak. Vi hade det förr, och det är någonting vi vill återinföra. Alla barn klarar inte av att vistas i en normal klassmiljö. En del behöver andra alternativ. Jag har nämnt matreformen.Vi vill ha tidiga satsningar. Det tror jag att representanter för vartenda parti här inne kommer att gå upp i talarstolen och säga. Det är fantastiskt om vi är överens om det och flyttar resurserna till de nivåer som verkligen behöver dem. Blir det fel från början är det väldigt svårt att fixa på slutet.Vi måste också plocka in offentlighetsprincipen vad gäller friskolor. Det är otroligt viktigt att vi har insyn i alla dokument. Det gäller inte bara de kommunala skolornas dokument utan även friskolornas dokument.Herr talman! Lösningen för skolan är för mig som lärare mycket enkel. Vi måste bibehålla den budget som vi avser att lägga fram från Sverigedemokraterna och satsa ytterligare. Varför ska vi satsa ytterligare? Vi måste göra så att de kullar som i dag finns i skolan kan passera genom systemet utan att drabbas på något sätt, men vi måste börja fixa det i rätt ände, tidigt. Vi måste sluta med dessa quick fix i slutänden.Sverigedemokraterna satsade 1,2 miljarder mer än regeringen, och vi satsade 1,7 miljarder mer än Alliansen. Tyvärr valde inget av de andra partierna att rösta på vår budget. Vi anser att det är riktiga pengar som vi har tagit fram och inga monopolpengar, som har nämnts här tidigare.Vi ska behålla de kullar vi har i dag och se till att de genomför skolan på ett bra sätt. Vi ska se till att satsa tidigare så att vi inte konstant får dessa problem i slutet. Jag återupprepar mig här. Det är otroligt viktigt. Annars har vi inte människor rustade för framtiden. Annars har vi inte människor som är aktuella för de andra utskotten att över huvud taget tala om. Vi måste konkret låta lärarna orka vara lärare. Det är vad de är anställda för och utbildade till och ingenting annat.Herr talman! Med det vill jag tacka för ordet och hälsa till alla mina lärarkolleger och önska dem ett skönt lov så att de kan hämta andan.
Herr talman! Det är inte helt enkelt att ha en budgetdebatt över huvud taget när man inte har hunnit gå igenom alla förslag. Det är inte helt enkelt att utläsa vem som står för vad. Jag erkänner att jag utgår rätt mycket från det särskilda yttrandet när jag replikerar på Stefan Jakobsson från Sverigedemokraterna.Jag konstaterar att två tredjedelar av det särskilda yttrandet inte alls handlar om utbildningspolitik. Det handlar om sverigedemokratisk ideologi och hur man röstar. Jag noterar att det i det sista stycket står: "Då riksdagen har ställt sig bakom en annan budgetmotion". Det hade kanske varit lämpligt att skriva i det särskilda yttrandet att Sverigedemokraterna såg till att det blev en budgetmotion som hade kraftigt lägre utgiftsramar än de ni själva förespråkade. Det gör att ni själva slår undan benen för de förslag ni hade velat lägga fram.
Herr talman! Jag hör vad du säger, Lena Hallengren. Jag ska förklara det väldigt enkelt för alla som har suttit i kammaren. Jag har lyssnat på många debatter under de här dagarna.Om vi har två skrotbilar att välja på, och den ena bilen har fint avgasrör och den andra bilen har en fin ratt, är det tyvärr inget som vi kan lägga någon aspekt på. Vi gjorde ett val. Vad innebär det? Jo, troligtvis ett extraval som kommer att utlysas. Vi tog den bilen som vi troligtvis inte kan få igenom besiktningen men åtminstone kan få att puttra fram i tre månader och inte skada landet alltför allvarligt.Hade Socialdemokraterna kommit och pratat med oss och haft en socialdemokratisk politik i grunden tror jag säkert att vi hade kunnat komma överens om skolan. Åtminstone i ett av utskotten tror jag att vi hade kunnat komma bra överens. Jag tror att vi är ganska så lika med att vi vill satsa på de små barnen, tidigt. Där är vi överens.
Herr talman! Jag vill inte säga att det blev helt tydligt för mig med den bilbeskrivningen. Jag konstaterar i varje fall att det är invandringspolitiken som är det enda att ta hänsyn till. Allt annat blir ointressant om man fäller ett avgörande på det sätt som Sverigedemokraterna gjorde.Jag har ytterligare en reflexion. Sverigedemokraterna vill att man tar bort modersmålsundervisningen som ett obligatorium. Det behöver vi inte ha. Jag inbillade mig ändå på något sätt att vi hade kommit så långt både i debatten och i kunskap och erfarenhet att vi vet att om man inte har ett modersmål som man behärskar är det väldigt svårt att gå vidare med nya språk. Det förvånar mig att den insikten fullständigt saknas.Jag vill också göra ett påstående. Låga födelsetal och stängda gränser samtidigt som man har en åldrande befolkning är en ekvation som är ganska svår att få ihop.
Herr talman! Jag ska försöka hinna med att svara på de bägge frågorna. Modersmålsundervisningen har tyvärr drabbat skolan negativt. De barn som läser modersmål kapas oftast från den befintliga undervisningen. Vi är i så fall mycket mer för att stödja andra resurser. Alla partier har föreslagit olika saker för att komma åt detta. Hur ska vi göra för att de barn som kommer hit ska lära sig svenska språket så snabbt som möjligt? Det finns olika åtgärder. En av dem - och detta anser Sverigedemokraterna är bra - är att ta bort modersmålsundervisningen och att satsa helt och hållet på den svenska biten och att lära sig det svenska språket. Ett modersmål, om man kommer från ett annat land, torde kunna komma att skötas av familjen.Herr talman! Sedan 2004 var det i år första gången det föddes fler än 100 000 per år. Sedan dess har kullarna konstant ökat.

Herr talman! Miljöpartiets vision är en skola där varje barn, oavsett bakgrund, får möjlighet att utvecklas. I skolan ska varje barn få redskap för att lära sig skriva, läsa, räkna, skapa, samarbeta och tänka fritt och källkritiskt. Skolan ska präglas av förtroendefulla relationer, och varje elev ska ges inflytande över sin studieväg och skolmiljö.

Det jag har i handen är en sammanställning som finns i det betänkande som vi diskuterar i dag. På s. 134 ser vi att Alliansen sparar över 1⁄2 miljard - 517 miljoner exakt - jämfört med regeringens förslag. Det är 517 miljoner som hade kunnat göra otroligt mycket för den svenska skolan. Det är de fakta som vi utgår ifrån i dag.I det följande ska jag syna Alliansens budget. Samarbetsregeringen har aviserat 49 miljoner extra under nästa år för att ytterligare stimulera utbyggnaden av barnomsorgen under kvällar, nätter och helger. Men den satsningen går om intet på grund av de borgerliga partierna. Till skillnad från regeringen har de borgerliga partierna minskat ambitionerna och tillfört drygt hälften.Under lång tid har likvärdigheten i svensk skola minskat. Det pekar inte minst den senaste rapporten från OECD på. Regeringen har därför aviserat 475 miljoner kronor extra för nästa år till skolor med tuffa förutsättningar och svaga studieresultat och för utbildning av nyanlända. Alliansen devalverar detta, sparar över 150 miljoner och aviserar endast 300 miljoner. Alliansen har inte en enda ny krona till detta. Det de gör är att tricksa på ett annat anslagsområde - de tar pengar från psykiatrin och den psykiska ohälsan och försöker säga att det går till elevhälsan.Herr talman! Regeringen har aviserat 30 miljoner under nästa år och 100 miljoner för åren därefter, till att fler sfi-lärare ska kunna bli behöriga och få möjlighet att utvecklas i sin profession. Men i Alliansens budget finns inte en enda krona till detta.Regeringen har aviserat 100 miljoner från och med nästa år till musik och kulturskolor. Men Alliansen stoppar detta. Det är kommunernas.Regeringen har aviserat 90 miljoner för nästa år till 1 500 extra folkhögskoleplatser. Folkhögskolor står för en viktig del av bildningen i detta land. Men Alliansen omöjliggör detta. Tvärtom tar de till och med bort de extra 1 000 platser som fanns sedan förut.Regeringen har aviserat medel till komvux och yrkesvux. Allianspartierna devalverar detta till drygt hälften. Man går från 10 000 platser till 5 700 platser och från närmare 1⁄2 miljard till 285 miljoner. Man går från komvux och yrkesvux till enbart yrkesvux.Regeringen har aviserat 150 miljoner under nästa år för att arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år ska kunna gå på komvux eller yrkesvux och slutföra sina studier. Alliansen berövar dessa ungdomar denna satsning och minskar regeringens aviserade satsning från 150 miljoner till blygsamma 6 miljoner. Jag upprepar: från 150 till 6 miljoner!Regeringen har aviserat 120 miljoner för 2 000 extra platser på yrkeshögskolan. Men Alliansen tillintetgör detta och satsar inte en enda krona på extraplatser i yrkeshögskolan.Regeringen har aviserat 100 miljoner nästa år för skolrenoveringar för bättre arbetsmiljö och energieffektivisering. Alliansen satsar inte en enda krona på detta område.Herr talman! Detta är en uppräkning av vad den svenska skolan går miste om nu när Alliansens budget med stöd av Sverigedemokraterna har gått igenom.

Herr talman! Jag är glad att jag kan säga det i dag.För 14 år sedan kom jag till ett land som tog emot mig och min familj med öppna armar, till ett folk som hjälpte oss när vi behövde det som mest. Jag kom till ett land och en skola där jag inte sågs som ett integrationsproblem. När jag behövde hjälp i skolan, undervisning i svenska som andraspråk, sågs det inte som slöseri med resurser. När jag behövde hjälp med mina läxor kallade man inte in integrationsministern för att ta reda på hur mycket problemet med alla invandrarbarn som behövde läxhjälp skulle kosta.Allting var inte perfekt då. Men det bästa var den svenska utbildningspolitiken och den övriga politiken som hade byggts upp under många års kamp av den arbetarrörelse och de partier som kämpade i många år för att alla människor skulle inkluderas. De kämpade för ett samhälle som skulle hålla ihop. Det landet kom jag till.Efter några år började jag märka att det höll på att förändras. Det blev ett samhälle där idén om att alla elever skulle få tillgång till likvärdiga möjligheter försvann. Det blev ett samhälle där man började prata om att sänka skatten för att överklassen skulle ha mer pengar i fickan i stället för att alla barn som, liksom jag, hade kommit hit skulle få den hjälp som de behövde. Det gick några år till, och det blev ännu värre. Nu har vi haft åtta år med Alliansens högerpolitik. Det har varit åtta år med en politik som har splittrat Sverige, och det har varit åtta år med en politik som inte vill ha likvärdig utbildning för alla barn. Det har varit en politik där läx-RUT för överklassbarnen ses som viktigare än läxhjälp till alla barn som behöver den hjälpen. Varför är barnen i Danderyd viktigare än barnen i Tjärna Ängar i Borlänge? Varför är det viktigare att subventionera överklassen än att se till att barn med en ensamstående mamma som inte kan hjälpa sina barn med läxorna kan få den hjälpen i skolan? Varför är det viktigare att prioritera barn som har föräldrar med akademisk bakgrund och därmed kan få den hjälp de behöver än att hjälpa alla barn med likvärdig läxhjälp runt om i hela landet? Det är precis det som valet har handlat om. Sverige röstade bort en borgerlig politik i september 2014. Men en allians mellan Sverigedemokraterna och de övriga högerpartierna såg till att rösta ned stora delar av de förbättringsåtgärder som vi övriga ville se. Man valde alltså läx-RUT före läxhjälp till alla barn. Man valde att satsa på fortsatt skatteflykt, det vill säga vinster i välfärden, i stället för att se till att vi har en skola för alla, där alla resurser går till våra barn och inte till villaägare i Luxemburg som gör miljardvinster på våra skattepengar.Frågan om vinster i välfärden har varit och fortsätter att vara en viktig fråga för Vänsterpartiet. Tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet lyckades vi göra en överenskommelse.

Sverigedemokraterna är alltså inte bara ett rasistiskt parti; det är ett rasistiskt högerparti som har tagit tydlig ställning för vilken ekonomisk politik som ska styra detta land och vilken utbildningspolitik som ska styra detta samhälle.Vi brukar ofta prata om att ungdomarna är framtiden. Men hur ofta pratar vi om att de också är nuet? Hur ofta pratar vi om de generationer som på grund av skattesänkningar inte får de resurser som de har rätt till och som får det svårare i arbetslivet i framtiden? Hur ofta pratar vi om de elever som, på grund av att de ses som integrationsproblem i stället för resurser, inte får arbete på grund av sina efternamn?Herr talman! Vänner! Åhörare! Synen på likvärdigheten i den svenska skolan går isär i svensk politik i dag. Vi står inför två alternativ. Ett alternativ går ut på att göra skillnad på barn och ett annat alternativ går ut på att alla barn får tillgång till det de behöver.I den rödgröna budgeten hade vi tydliga satsningar på till exempel läxhjälp till alla barn men också på att utöka barnomsorgen under kvällar, nätter och helger. Det är sådana reformer som Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna nu röstar bort. Det är, återigen, ett tydligt ställningstagande för vilken politik dessa partier vill föra.Vad är lösningen efter åtta år av Jan Björklunds bakåtsträvande utbildningspolitik? Vad är Alliansens lösning förutom dessa nedskärningar? Jo, det är att ha tidigare betyg, från årskurs 4, och att ha fler ordningsbetyg i skolan. Jag vill fråga alla som lyssnar på debatten i sina hem, genom tv:n eller datorn: Hur många av er tror att det kommer att leda svensk skola framåt? Hur många av de lärare i Falun som jag har lärt känna tror att fler betyg i skolan kommer att leda till förbättringar av deras arbetsvillkor? Hur många barn tror att deras kunskapsnivå kommer att höjas om de bara får ordningsbetyg och fler omdömen? Jag tror att även allianspartierna vet svaren på de frågorna.Detta handlar återigen om ett val. Det handlar om att man när man inte har lösningar på problemen kommer med förslag som egentligen är luftslott, förslag som inte innebär några förbättringar för skolan. Tvärtom ser de till att slå ut de elever som behöver hjälp.När jag gick i skolan hade jag ganska hög frånvaro på slutet. Det hade inte hjälpt mig ifall jag hade fått sämre ordningsbetyg på grund av att jag inte kom till skolan och så vidare. Jag hade fortsatt att vara utanför. Även där kan vi se skillnaden mellan våra synsätt.När Alliansen och Sverigedemokraterna gick ihop för ett par veckor sedan tvingade de helt enkelt fram ett extra val. Vänsterpartiet var berett att fortsätta förhandla och se till att lösa situationen. Men nu är vi beredda på det extra valet. Det handlar mycket om välfärden. Det handlar om tillförsikten till varandra, till samhället och till Sverige.

Eller så bygger vi ett samhälle där allt detta raseras, där det fortsätter att gå enligt Alliansens väg.Avslutningsvis talade sverigedemokraten Stefan Jakobsson om att modersmål är något som kan skötas i hemmet. Jag vill fråga dig, Stefan Jakobsson, om det bara gäller svenskar som mig eller om det även gäller svenskar som dig. Kan vi sköta även ordinarie svenskundervisning för alla barn som har svenska som modersmål i hemmet? Är det den politiken ni vill genomföra?Jag vill också uppmana svenska folket att fundera en extra gång när de går till val den 22 mars. Nu är det allvar.

Herr talman! I snart ett år har skolan stått i centrum i den politiska debatten efter det att den senaste PISA-rapporten slog ned. Utspel har staplats på utspel, och ett otaligt antal reformer har presenterats. Min förhoppning var att dagens debatt skulle stänga det kapitlet, att vi nu gemensamt skulle ta ansvar för att återföra Sverige till den internationella kunskapstoppen. Det är faktiskt så att Alliansen och Socialdemokraterna till stora delar är överens om vad som krävs för att vända kunskapsresultaten. Vi har båda förslag för mindre barngrupper i förskolan, mindre klasser i lågstadiet och för att stärka läraryrkets status - för att nämna några delar. Tyvärr valde Socialdemokraterna en annan väg. Talet om blocköverskridande överenskommelser höll inte längre än tre veckor. Sedan bröt regeringen Friskolekommitténs överenskommelse. Hur ska vi nu kunna lita på att Socialdemokraterna och Miljöpartiet håller de löften som de ställer ut i framtiden, om de inte håller de löften som de redan givit?Alliansen gick till val tillsammans och presenterade en gemensam politik som väljarna kunde ta ställning till. Vi lovade att vi skulle rösta på vår budget, på de förslag som vi har lagt fram, och vi håller vad vi lovar. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utbildning och universitetsforskningNästa år satsar vi 390 miljoner kronor på läxhjälp. Det är nästan 100 miljoner kronor mer än regeringen. Herr talman! Under åtta år har vi ökat resurserna till utbildning. I dag satsar vi 5 miljarder mer på skolan jämfört med 2006. Vi kan göra detta eftersom vi hade ordning och reda i ekonomin. När det stormade bland våra europeiska grannländer växte jobben i Sverige. I dag har drygt 300 000 fler ett arbete att gå till jämfört med 2006. Det är så vi får råd med en bättre skola där alla barn får möjlighet till en bra start i livet.Sverige behöver en regering som ser helheten, som inte lovar mer än vad den kan hålla och orkar göra tuffa prioriteringar. Regeringen valde en annan väg: höjda skatter på arbete och utbyggda bidrag. Det skulle ha riskerat svensk jobbtillväxt och därmed också fler satsningar på utbildning.För det första: Kunskapsresultaten har fallit sedan början av 90-talet. För det andra: Lärarna uppger själva att deras yrke har låg status. Redan innan Sverige deltog i den första PISA-mätningen år 2000 rapporterade Skolverket att svenska elevers kunskapsresultat gick i fel riktning. Under 2000-talet har Sverige gått från att vara ett medelmåttigt OECD-land till att prestera sämre än genomsnittet. Detta är särskilt tydligt när vi studerar resultaten i matematik.Alliansregeringen tog signalerna på allvar. Vi drog slutsatsen att eleverna i alltför hög grad lämnades ensamma att söka och förstå information. Avsikten var naturligtvis god. Skolan har ett självklart uppdrag att ge varje elev verktygen att själv inhämta och tolka information. Det är nödvändigt i dagens kunskapsintensiva samhälle.Jag är själv lärare. Jag vet hur svårt det är att hitta rätt balans mellan att ge varje elev friheten att själv få pröva och försöka samtidigt som de behöver stöd och vägledning. Vi kan inte och vi ska inte återgå till en skola som bara handlar om att lära sig det läraren säger utantill. Kritik och analys måste vara en del av skolans huvuduppdrag.Men utan kunskap och en skicklig lärares vägledning saknas förutsättningarna för en riktigt bra skola. Vi talar ofta stolt om hur duktiga svenska elever är på problemlösning. Det är kanske dags att också utmana den synen. Tidigare i år publicerade OECD en rapport om elevers digitala problemlösningsförmåga. Tyvärr presterade svenska elever även här under genomsnittet. Herr talman! Jag förstår att Sveriges föräldrar är oroliga. Som trebarnsmamma funderar jag själv ofta på om mina barn lär sig det de ska i skolan. De frågor jag ställer mig tror jag att många föräldrar ställer sig: Vad kan jag mer göra? Skulle vi ha valt en annan skola? Kommer de att klara sig i framtiden?Som politiker har vi ett ansvar för att svara upp mot detta. Det handlar i första hand om att se varje barn, om varje enskilt barns framtid. Men det handlar också om Sveriges framtid. Aldrig tidigare har den internationella konkurrensen varit så tuff som nu. Det går inte att ställa sig utanför detta. När världen förändras måste vi förändras med den. Det har Sverige varit historiskt bra på och det ska vi lyckas med igen.Herr talman! När våra lärare själva säger att de inte tycker att deras yrke har hög status har vi ett stort problem. Men det finns naturligtvis också en del ljuspunkter.De flesta lärarna tycker om sin arbetsplats och de upplever att de har goda relationer med sina elever. Dessutom känner de att de gör skillnad i klassrummet. Alliansen tar slutsatserna på stort allvar. Till slut handlar det faktiskt om skickliga och engagerade lärare. Utan dem slutar skolan att fungera.Under våra åtta år påbörjade vi arbetet med att återupprätta läraryrkets status. En ny lärarutbildning infördes, lärarlegitimationen kom på plats, flera kompetenslyft genomfördes och karriärtjänster inrättades. Under de senaste åren har söktrycket till lärarutbildningen ökat. Det är positivt, men det krävs mycket mer.Herr talman! I dag debatterar vi hur skolan ska stärkas för att alla barn ska få en bra start i livet. För Alliansen är tre åtgärder särskilt viktiga: Mer och tidigare särskilt stöd, fler skickliga lärare samt läxhjälp och sommarskola.Alliansen vill satsa nästan 2 miljarder för att fler elever ska få rätt stöd tidigt. Det innebär till exempel att skolorna i Växjö får resurser som de kan använda för att anställa fler speciallärare. Det innebär att skolorna i Sundsvall får resurser som de kan använda för att minska klasstorlekarna i lågstadiet. Det är resurser som finns tillgängliga redan nästa år.Alliansen ser också behovet av att utbilda fler lärare. Senast 2018 vill vi att Sveriges lärarutbildningar har byggts ut med 10 000 platser. Det innebär 4 000 platser redan nästa år. Vi står inför ett generationsskifte inom lärarkåren, och nu lägger vi grunden för att möta det.Herr talman! Nu lägger vi grunden för att fortsätta att återupprätta kunskapslinjen i svensk skola. Alliansen vill gemensamt gå vidare med ytterligare prioriterade reformer. Vi menar att grundskolan ska bli tioårig. Därför föreslår vi resurser för att lärare i förskoleklass ska erbjudas vidareutbildning så att de även kan undervisa på lågstadiet. Vi anser att kunskapsuppföljningen ska komma tidigare och bli tydligare, och därför föreslår vi medel för att planera införandet av betyg från årskurs 4.Vi vill att det ska bli mer lugn och ro i skolan så att alla elever ska känna sig trygga och att lärarna ska få mer tid till undervisning. Därför föreslår vi resurser för att införa ordningsomdömen bredvid betygen från årskurs 8 och under hela gymnasiet.Herr talman! Alliansen har lagt fram en budget som prioriterar skolan.

Herr talman! Nu ska vi syna Alliansens budget.I mitt anförande tog jag upp den uppställning som finns i betänkandet. Den visar att Alliansen sparar motsvarande 517 miljoner jämfört med regeringens budget. Det är 517 miljoner kronor som hade kunnat gå till väldigt mycket.Ni sparar på elevhälsan, sfi-lärarna och komvux och tillintetgör de extra satsningarna på folkhögskolorna.

Herr talman! Ja, det är budgetdebatt, och det är tydligen en budgetdebatt där mycket vinklad och delvis tom politisk retorik kommer att användas.Sedan 2006 har Sverige kunnat satsa mer på utbildning och på barns lärande och utveckling än någonsin tidigare under modern skoltid. Vi har kunnat satsa 5 miljarder mer på skolan sedan 2006. Av alla de satsningar som i dag görs lägger vi bland annat stor tonvikt vid vår stora satsning på lågstadielyft. Det som vi tror är den enskilt absolut viktigaste satsningen är att ge våra barn ett starkt stöd tidigt. Därför satsar vi pengar där vi ser att de gör absolut mest nytta.Jag måste fråga Jabar Amin: Hur kommer det sig att ni inte ser samma behov? Hur kommer det sig att vi har fått återinföra en speciallärarutbildning som den gamla regeringen tog bort därför att man inte ansåg att det särskilda stödet var så viktigt? Hur kommer det sig att ni inte har sett samma behov som man så självklart sett i så många andra länder, bland annat i Finland som aldrig har släppt särskilt stöd och är väldigt noga med det? Varför gör inte ni de satsningarna?
Herr talman! Här hör vi undanflykter.Herr talman! Under anförandet förde Camilla Waltersson Grönvall fram en osanning, att vi skulle ha brutit mot Friskolekommitténs överenskommelse. Det är inte sant. Det är bara att titta i rapporten från Friskolekommittén. Det står tydligt och klart, och du kan läsa det sedan på s. 354, att Socialdemokraterna och Miljöpartiet avser - de skriver att vi deklarerade det redan då - att genomföra det vi anser vara rätt.Men nu är det här en budgetdebatt. Jag ville bara rätta det här, så att du inte far med osanningar här i kammaren. Som både riksdagsledamot och före detta lärare borde du hålla dig till sanningen, så blir det ett bättre debattklimat.
Herr talman! Jabar Amin påstår att vi skär ned. Vi har gjort satsningar i den här budgeten, och vi har gjort det i åtta års tid, och jag försökte ge dig bakgrunden till att vi har möjlighet att göra satsningar. Det handlar trots allt om en tidigare och fortsatt ansvarsfull ekonomisk politik. Det är lätt att lova allt till alla, men det är svårare att hitta finansiering för det.Sverige har i dag en av Europas absolut stabilaste finanser och högst sysselsättningsgrad i en tid då övriga Europa har skakats av den värsta lågkonjunkturen sedan världskrigen. Det måste ändå vara en viktig utgångspunkt.Vi skär inte ned. Vi gör satsningar och vi gör andra prioriteringar. Det handlar politiken om. Men man kan inte tala om att skära ned i en budget som inte har existerat. Det här är ingen nedskärning. Det handlar om en väldigt tom och innehållslös retorik. Det är ingen nedskärning.Vad plockar då Jabar Amin och hans kompisar pengarna ifrån? Jo, från unga människors arbete. Effekten, om den politiken hade fått genomföras, hade blivit att intäkterna i den gemensamma välfärden hade minskat. Den baseras på arbete och ekonomisk tillväxt. Därifrån kommer de stabila resurser som vi har kunnat göra under åtta års tid men som också dagens budget lägger grunden för.

Herr talman! Åh, vad mycket det är som jag skulle vilja debattera! Vi får fortsätta över en fika sedan, Camilla. Jag vill ändå i den här talarstolen för protokollets skull fråga dig några saker.Det andra jag noterar är diskussionen om utbyggda bidrag. Eftersom detta inte är det utskott som egentligen har frågorna på sitt bord kanske jag inte skulle ställa frågan, men eftersom jag replikerar på det anförande du höll vill jag ändå fråga: Tänker du på förslaget om höjd a-kassa, att lite mer än 50 procent skulle haft en a-kassa som det hade gått att leva på? Eller tänker Camilla Waltersson Grönvall på underhållsstödet som skulle kunna öka med 300 kronor? Eller kan det möjligen vara så att du avser den sänkta pensionärsskatten som gör att de med de allra lägsta pensionerna skulle få lite mer i plånboken? Jag är bara nyfiken.I stället för att jag ska hitta på några siffror använder jag de siffror som Camilla Waltersson Grönvall hade i sitt anförande, nämligen 5 miljarder i ökning sedan 2006 för skolans räkning. Man kan ju ganska lätt räkna ut att det blir 625 miljoner om året. Då kanske man inte blir riktigt så imponerad. Jämför det med 120 miljarder i skattesänkningar.

Det är någonting som Alliansen tagit fasta på.Vad gjorde Lena Hallengrens parti som gör att hon kan stå och tala om att man tog de här initiativen för att vända utvecklingen? Några sådana initiativ såg vi aldrig, Lena Hallengren.Däremot satte vi igång direkt redan 2006 med en rad reformer som var så omfattande att svensk skola inte sett en sådan förändring sedan 1800-talet. Det berodde på att väldigt många saker inte svarade mot en modern skola. Vi införde en ny skollag och gjorde en gymnasiereform. Vi gjorde förskolan till en egen skolform, vilket är en av de reformer jag gärna lyfter fram. Det blev också en ny lärarutbildning. Det var ett ganska omfattande reformpaket. Självklart tar sådant tid att genomföra. Men nu är äntligen Sverige på rätt väg.
Herr talman! Det var ett intressant besked att Sverige är på rätt väg. Jag hoppas att Moderaterna fortsätter med det budskapet i valrörelsen. Det tror jag kommer att gynna regeringspartierna.Jag vill gärna fråga en gång till: 5 miljarder i resurstillskott på åtta år, är det verkligen imponerande? Det är svårt att inte konstatera att de nuvarande regeringspartierna i sin första budget prioriterar utbildning brett. Jag talar om grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och högskola. Då kommer helt plötsligt Alliansen på att man ska ha råd att satsa på skolan. Man hade kunnat göra det valet tidigare, men man valde stora skattesänkningar.Det finns mycket jag vill fråga om. Jag har två konkreta saker jag vill hinna ta upp. Det första är: Om det nu är så viktigt med förskoleklassen som skolform, skulle Camilla Waltersson Grönvall kunna utveckla för mig och alla andra varför de som arbetar där ska vidareutbilda sig till grundskollärare, så att vi gör om förskoleklassen till grundskola? Då var väl inte förskoleklassen så viktig, eller?
Herr talman! Jag tror att det är väldigt viktigt för den fortsatta gemensamma utbildningsdebatten att vi också lyfter fram hur mycket positivt som händer inom svensk skola. När jag pratar om att det är på rätt väg menar jag att vi har några tecken som tyder på att det är mycket i utvecklingen som är på väg åt rätt håll. Jag hoppas att vi under den kommande tiden ska kunna konstatera det gemensamt.Men hur kan Lena Hallengren påstå att alla de satsningar som gjorts under de senaste åren inte kostar några pengar eller inte har behövt finansieras? Det har jag väldigt svårt att se. Det här har varit reformer som kostat oerhört mycket pengar och som också krävt finansiering. Jag kan till exempel peka på karriärtjänstreformen och alla andra stora satsningar i form av till exempel olika kompetenslyft. Inte ens Lena Hallengren kan neka till att dessa satsningar har gjorts.Detta är en del av den svenska skolan som har varit sorgligt eftersatt. Jag fick inte något svar på varför den tidigare socialdemokratiska regeringen inte svarade upp till det på något som helst sätt. Sanningen är ju, Lena Hallengren, att vi inte såg några förslag under de år före 2006 då resultaten började falla. Efter 2006 började däremot arbetet för att återupprätta den svenska kunskapsskolan.Det finns mycket som vi får anledning att diskutera längre fram. Jag ser fram emot en fortsatt debatt. Men det är naturligtvis så att vi genom den ekonomiska politik som förts för arbete har kunnat lägga grunden för en ekonomi också för skolan, och regeringen har inte föreslagit borttagande av alla de delarna.

Herr talman! Under flera år har det kommit rapporter om hur kommersialiseringen lett till försämringar i den svenska skolan. Vi har fått rapporter om att ungefär 10 miljarder per år har försvunnit från det gemensamma skattekontot. Det är pengar som skulle ha gått till att anställa fler lärare, förstärka elevhälsan och se till att alla elever kunde få läxhjälp i skolan.Ni sade före valet, Camilla Waltersson Grönvall, att om det fanns ett annat politiskt alternativ som fick fler röster än Alliansen skulle ni inte blockera dess politik. Ni skulle inte se till att det blev som det i själva verket är i dag.Jag vill fråga Moderaterna en sak. Det är ingen nyhet att ni anser att det är viktigare med vinster åt riskkapitalbolag än resurser till eleverna. Men hur viktigt är det för er att låta Sverigedemokraterna vara med och sätta dagordningen för utbildningspolitiken genom att låta dem få så pass mycket makt som de fick i budgetomröstningen?Alla allianspartier har uttalat sig flera gånger mot Sverigedemokraterna. Ni har varit tydliga med att ni inte kommer att låta Sverigedemokraterna vara med och styra svensk politik. Nu gäller det utbildningspolitiken, och jag vill återigen betona detta.Men varför gjorde ni då precis det motsatta? Hur viktigt var det för er att behålla de här vinsterna? Var det så pass viktigt att ni till och med kunde ta stöd av ett parti som har rötterna i den nazistiska rörelsen och som i dag är ett fascistiskt och rasistiskt parti? Den frågan vill jag ha svar på.
Herr talman! Min utgångspunkt som medlem i Moderaterna i det samarbete Alliansen har är naturligtvis att vi vill göra något för eleverna. Jag tror faktiskt att vi gemensamt vill elevernas bästa, både jag och Daniel Riazat. Den politik som vi förde under åtta års tid avser vi att fortsätta genomföra, förutsatt att väljarna ger oss den möjligheten.Vi står upp för våra förslag, för våra idéer, för det vi delgav våra väljare under valrörelsen. Precis som Daniel Riazat talade vi om vad vi skulle göra om vi fick möjlighet. Det är också vad vi röstat för i kammaren när vi haft möjlighet, och det är utgångspunkten för det vi i dag står här och pratar om.När det sedan gäller resurser till skolan, Daniel Riazat, kan jag säga att valfriheten har varit väldigt gynnsam för våra barn. Hade du varit på så många olika både kommunala och fristående skolor som jag - det vet jag inte om du har, men det låter inte så - hade du kunnat se vad den här valfriheten och pedagogiska mångfalden gett för kraft och möjligheter till barnen och hur oerhört viktigt det har varit för väldigt många barn.Det innebär inte att dåliga skolor ska få finnas. Men de dåliga skolorna får inte finnas bland vare sig fristående eller kommunala skolor. Vad det handlar om i dag är att säkerställa kvaliteten för alla skolor, oavsett om de är kommunala eller fristående. Därför skulle jag vilja fråga Daniel Riazat: Vad är det som är så hotande med de fristående skolorna?
Herr talman! Jag vill vara noga med att betona att det här inte handlar om friskolor generellt, utan om kommersialiseringen av svensk skola. Man ska inte kunna driva en skola enligt samma principer som när man driver en glasskiosk. Marknadsintressen kan inte finnas överallt och i alla lägen.När målet blir att göra vinst vet vi vilka det är som får ta stryk. Det är alla de elever som är i behov av särskilt stöd. Det är lärarna, som behöver få bättre löner. Det är elevhälsan, som inte får tillräckligt mycket resurser. Detta handlar alltså inte om valfrihet. Pedagogisk mångfald kan finnas utan kommersialisering av svensk skola och utan vinster i välfärden.Jag vill återgå till min tidigare fråga. Jag märkte att den var väldigt obekväm att svara på. Och det ska vara obekvämt att vara med och låta ett rasistiskt och fascistiskt parti sätta dagordningen för svensk politik. Det ska vara obekvämt att låta dem ta svensk politik som gisslan för att få igenom den högerpolitik de står för.Där vill jag ha ett besked. Är det verkligen så pass viktigt för er att se till att riskkapitalbolagen kan ta ut sina vinster och se till att de barn som kanske inte behöver lika mycket hjälp ändå kan få sin läx-RUT att ni till och med kan låta - vilket ni har gjort - ett sådant parti vara med och stötta er och se till att försätta landet i kaos? Det vill jag ha ett tydligare svar på. Och ja, det ska vara obekvämt att svara.
Herr talman! Jag upprepar: För oss i Alliansen är det viktigt att föra fram den skolpolitik som vi tror gynnar våra barn och våra ungdomar på allra bästa sätt. Det är utgångsläget när vi bedriver all politik.Jag läste på Twitter för några dagar sedan något som kanske kan ge perspektiv på saken från en partikamrat till Daniel Riazat som heter Lars Ohly. Jag tror att det löd ungefär så här: Oj, vad jag hade blivit arg om jag hade blivit uppmanad av borgerligheten att rösta på deras förslag just för att mitt riskerade att gå igenom!Jag vill också återföra det högtravande, skuldbeläggande tal som Daniel Riazat försöker ge till honom. Det här var tydligen inte en speciellt stor issue när vi förde debatt och diskussion med socialdemokrater och vänsterpartister som inte tyckte att det var speciellt svårt att tillsammans med Sverigedemokraterna rösta när det gällde det ekonomiska ramverket för ett år sedan. Jag vill alltså rikta den frågan tillbaka till er. Ni kanske får titta på ert eget agerande och ställa samma fråga.Men tillbaka till en av mina hjärtefrågor, som jag skulle vilja ställa. Är det tillåtet att ha pedagogisk mångfald även i en friskola? Är det så? Menar Daniel Riazat att det är ett ställningstagande?Jag tycker att det är oerhört cyniskt att försöka jämföra det med att driva en glasskiosk. Nu ska ingen skugga falla över någon som driver glasskiosk - det är oerhört glädjande att vi har många sådana, och må vi få fler. Men vi har alltså en rad väldigt duktiga entreprenörer som har utvecklat svensk skola genom vår friskolereform. Dem ska vi känna den allra djupaste respekt för. Jag inbjuder dig till att följa med på fler studiebesök där, Daniel Riazat.

Under alliansregeringens år har det kommit nya styrdokument för skolan som verkligen ger utrymme för detta. Den nya läroplanen och de nya kursplanerna med innehåll ger möjlighet till en utveckling där kunskap och kreativitet blir två bärande ben.För det andra handlar det om moderna lärverktyg. Vi vet att i en alltmer digitaliserad värld behöver våra barn och ungdomar få tillgång till de lärverktyg som finns när det gäller it. Centerpartiet har föreslagit ett lärarlyft i den delen. Det finns tyvärr inte med i årets budget, så jag ska inte gå in närmare på det.För det tredje handlar det om forskning om hjärna och lärande. Vi startar nu ett skolforskningsinstitut - det finns med i budgeten. Men det har också bedrivits både internationell och svensk forskning som kan komma skolan till del genom att man implementerar den på olika sätt. Man kan se att de skolor som använder sig av detta också lyckas. Med hårt arbete når eleverna målen tillsammans med både engagerade och professionella lärare.Den fjärde delen jag vill lyfta fram handlar om lärares och rektorers kompetens och ledarskap. Kompetensen och ledarskapet gör skillnad. Därför har alliansregeringen under ett antal år satsat ett antal miljarder på detta. Den första satsningen, på Lärarlyftet, handlade om 3,6 miljarder kronor - en stor del av de satsningar som vi har gjort. Vi har också satsat på rektorsutbildningen.Men vi har samsyn på ett stort antal av de delar som finns i budgeten. De syns inte så mycket i debatten, för dem väljer vi att inte lyfta fram på samma sätt. Men det är klart att vi alla bär med oss en ambition att kunskapsresultaten i den svenska skolan verkligen ska vara bra.För Centerpartiet och Alliansen är utbildning en prioriterad fråga. Det har det varit i varje budget. Men låt mig klargöra att vi inte vill finansiera de 517 miljoner kronor, Jabar Amin, som du efterlyste. Jag kan redan nu säga att vi inte vill höja ungdomsarbetsgivaravgiften med 10 miljarder kronor för att återföra 500 miljoner kronor till utbildningen. Vi vill satsa där vi vet att det gör skillnad, nämligen på tidiga insatser.Vi vill inte göra det dyrare att anställa unga och försvåra möjligheten att komma in på arbetsmarknaden. Men i den första delen av utbildningsdebatten hanterar vi förskola, grundskola och gymnasieskola. Därför ska jag inte gå in på satsningar kopplade till vuxna. Det kommer senare i debatten.Herr talman! Det sker stora satsningar på utbildning med inriktning mot tidiga insatser. Det så kallade Lågstadielyftet är viktigt, och vi vet att det finns medel för tidiga insatser i båda budgetförslagen. Där finns det också stor samsyn. Det är nära 2 miljarder kronor det handlar om att satsa från förskoleklass till årskurs 3. Vi vet att det är oerhört viktigt att alla barn får möjligheter.Jag tycker att det är viktigt med den flexibilitet som finns i Lågstadielyftet. Det kan innebära fler lärare i klassrummet, klasser med färre elever och fler speciallärare eller halvklasstimmar. De behov som finns ser faktiskt lite olika ut, och därför behövs det en möjlighet för skolans huvudmän att hantera resurserna på bästa sätt.Det blir lätt fokus enbart på mindre grupper. Forskningen har visat att det kan ha en begränsad påverkan, men en klart mycket viktigare del handlar om lärares kompetens.Därför har vi under många år satsat på Lärarlyftet som jag redan har nämnt och på Mattelyftet, som den nuvarande regeringen väljer att fortsätta med. I Alliansens budget finns en fortsättning av Läslyftet.

Frågan kom också upp vad vi skulle satsa på om vi hade utrymme. Svaret blev: Satsa på lärarna men inte på generella löneökningar, utan belöna yrkesskicklighet! Det gör vi genom karriärtjänsterna, samtidigt som vi vill ge fler lärare chansen att utvecklas i sitt yrke.En annan viktig satsning som jag bara vill nämna helt kort - den kommer säkert att nämnas senare också - är den på ytterligare svenskundervisning för nyanlända elever för att öka resurserna i form av både fler timmar per vecka och fler år som man får den möjligheten. Jag vill avsluta med att berätta om ett studiebesök som jag gjorde på Sandbackaskolan i Kungälv. Det är en skola med stora utmaningar. Det har väl alla skolor, men här har man elever - mellan 40 och 60 procent i varje klass - med ett annat modersmål än svenska. Tänk att då få möta lärare, rektorer och kommunens läs och skrivutvecklare som berättar om ett utvecklingsarbete - ett hårt utvecklingsarbete - som bygger på forskning och erfarenhet och som verkligen gör skillnad!Jag blev imponerad av det arbetet och glad för elevernas skull. Samtidigt funderade jag: Vad är det som gör att inte alla skolor bedriver ett sådant utvecklingsarbete, där man kan visa att det faktiskt ger resultat? Vad är det som fattas? Mycket handlar om att man känner att man har verktygen själv. Gå gärna in på Skolverkets hemsida och läs mer!När experterna tittar på Sveriges skola blir de förvånade över att man vill lägga över ansvaret på någon annan. Man vet inte vem som har ansvaret. Låt oss vara tydliga med att vi har ett gemensamt ansvar. Det ligger ett ansvar på den nationella nivån, på skolans huvudmän men också på professionen. Låt oss tillsammans göra det bästa för att ändra utvecklingen!Herr talman! Jag vill avsluta med att tacka de tjänstemän som jobbat med detta betänkande. De har haft ett hästjobb, och det har inte varit lätt att få till alla skrivningar. Det är fortfarande inte helt lättgenomträngligt och lätt att läsa och hitta i, men det finns ändå en relativt stor samsyn kopplad till de utmaningar som skolan står inför.

Herr talman! Jag ställde en fråga till Alliansens företrädare för en stund sedan: Varför satsar ni drygt en halv miljard mindre än regeringen gör inför kommande år? Vi satsar drygt 4 miljarder extra, och ni devalverar detta till 3 1⁄2 miljard.Jag fick bara undanflykter till svar. Man talade om vad man hade gjort 2006 och 2010, men min fråga gällde varför man gör detta nu och inför kommande år. I ditt anförande, Ulrika Carlsson, talar du om ett annat utgiftsområde och försöker på så sätt komma undan.Jag ställer om frågan. Det blir ingen elevhälsa. Det blir inte pengar till sfi-lärare. Det blir inga pengar till komvux för arbetslösa. Det blir inga pengar till folkhögskolorna. Det blir inga pengar till barnomsorg på helger och kvällar, och det blir betydligt mindre pengar till kompetensutveckling för lärare och förskollärare. Vi ville satsa 200 miljoner. Alliansen satsar 120.

Herr talman! Jag försökte vara tydlig i mitt anförande så att Jabar Amin skulle höra vad vi avser att göra, nämligen att inte ta in 10 miljarder kronor när det gäller ungdomsarbetsgivaravgiften för att finansiera satsningar med 500 miljoner inom skolans budget. Vi har, precis som Jabar Amin påpekar, också ett stort reformutrymme för utbildningspolitiken. Men att då påstå att jag talar om ett annat utgiftsområde blir lite märkligt när Jabar Amin själv väljer att också lyfta in olika satsningar från andra utgiftsområden.Låt mig bara framhålla att när det gäller elevhälsan finns det, genom ytterligare ett utgiftsområde som vi inte har diskuterat här, en satsning som gäller psykisk ohälsa hos ungdomar. Den kan elevhälsan mycket väl vara en del av. Det är klart att hela budgeten hänger ihop. För barnens utveckling i skolan har vi ett stort reformutrymme i årets budget, men det finns också andra utgiftsområden som givetvis samverkar för att vi ska stärka kvaliteten på olika sätt.
Låt mig säga att det inte finns några extra pengar till elevhälsan från ett annat utgiftsområde. Det är befintliga pengar som man tar. De är reserverade för psykiatrin. Man tar en del av dem och försöker säga att det är till elevhälsan. Det finns alltså inga extrapengar.Tack och lov fick jag ett erkännande här: Ni satsar mindre - en halv miljard mindre. Det fick jag inte av förre talaren.Du talar om att ni gör stora satsningar när det gäller de nyanlända. Jag tittade på budgeten. Vad satsar man? Jo, man satsar 6 miljoner nästa år. 6 miljoner ska fördelas på 290 kommuner. Räkna ut hur mycket det blir! Det blir 20 000 för nyanlända i till exempel Stockholms kommun. Tycker du att detta är en satsning på nyanlända? Vi vill satsa över 150 miljoner. Är det då en satsning att anslå 20 000 kronor för en kommun som Stockholm?
Herr talman! Jabar Amins matematiska exempel lämnar en hel del övrigt att önska. Jag tänker inte ge mig in i den sifferexercis som han använder sig av.Men frågan är hur vi ska vända utvecklingen i den svenska skolan. Jo, det gör vi genom tidiga insatser, satsningar på lärares kompetens och rektorers ledarskap. Det har funnits satsningar i Alliansens budget under åtta år, och det fortsätter att vara satsningar. Jag vet att också Miljöpartiet anser att detta är viktiga satsningar för att stärka kvaliteten.I diskussionen om nyanlända nämnde jag ett exempel på en skola som jobbar med många nyanlända. Där jobbar man med sina befintliga resurser, forskningsbaserat, och därmed har man vänt utvecklingen. Där är alla lärare språklärare, och man ser ingen skillnad i kunskapsresultaten när det gäller läsförståelse mellan pojkar och flickor och inte heller när det gäller bakgrund och ursprung.Den svenska skolan har oerhört mycket resurser. Frågan är hur vi använder dem på bästa sätt. Jo, genom att höja kompetensen och arbeta med de resurser som finns. Man kan göra underverk med det.

Herr talman! Jag noterar att inte heller Ulrika Carlsson och Centerpartiet med ett enda ord berörde stödet från Sverigedemokraterna för att få igenom Alliansens budget utan enbart gläds åt de faktiska resultat som det ger. Det är beklagligt, och jag är bekymrad över vart detta ska leda oss.Det finns väldigt mycket att beröra. Jag väljer att försöka reda ut några frågor. Mindre grupper i förskolan finns det pengar till både i regeringens budget och i Alliansens budget, som nu går igenom. Men jag har i alla fall noterat och tycker att det är lite bekymmersamt att Alliansen nu talar om att de här pengarna får man först när man har minskat barngrupperna. Jag tror att vi alla här är ganska medvetna om vilken situation många kommuner befinner sig i. Jag verkar hinna med en fråga till. Fler lärare i lågstadiet - 1,1 miljarder, sa regeringen. Tidiga insatser - en halv miljard, sa regeringen. Detta strök Alliansen i stället för att utveckla en summa, och sedan kallar man det för lågstadielyft.

Herr talman! Precis som Lena Hallengren nämner har vi i mycket en samsyn i våra budgetförslag när det gäller tidiga insatser. Man kan väl kalla dem på olika sätt, men det finns ganska stora likheter mellan det som regeringen föreslog och det som alliansregeringen föreslog redan inför valet. Den här budgeten har inte kommit till efter valet och efter att man har sett den rödgröna regeringens budgetmotion, utan vi gick till val på denna politik. Den har funnits i vår budgetmotion, och det är den vi går vidare med.När det gäller hur detta med mindre grupper ska kunna bli verklighet är jag övertygad om att man kan lösa det på ett bra sätt i dialog mellan regeringen, kommunerna och Sveriges Kommuner och Landsting, så att man får möjlighet att minska klasserna. Exakt varför detta med lågstadielyft ska strykas eller inte ser jag som en ganska ointressant diskussion. Det handlar om tidiga insatser och om att ge de yngre barnen möjlighet att lära sig saker tidigt.En annan fråga som varit uppe gäller förskoleklasser och tioårig grundskola. Det har nämnts i tidigare replikskiften. Man har undrat varför det är nödvändigt att vidareutbilda förskollärare till grundskollärare. Min erfarenhet av att ha haft kolleger som har haft dubbla kompetenser - lärare och förskollärare samt lärare och fritidspedagoger - är att den dubbla kompetensen verkligen är en resurs för den svenska skolan.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utbildning och universitetsforskningDet är en ganska intressant fråga. Behöver man den här bryggan mellan förskolan och skolan? Kan de bästa exemplen visa oss vägen, eller ska vi börja med en tidigare skolstart? Det är en fråga för framtida diskussioner, naturligtvis.Det finns en fråga som jag noterar att ingen alliansföreträdare har berört, i alla fall inte så här långt. Det gäller höjda lärarlöner och en nationell samling för läraryrket. Hur ska jag förstå ert förslag? Kommer det att finnas pengar för framtiden, om Alliansen får bestämma, till de höjda lärarlönerna i form av 3 miljarder? Jag frågar eftersom det inte är en given fråga, då det ligger i budgeten för 2016, och det är inte den vi presenterar nu. Men jag har kunnat utläsa det på olika sätt. Och tidigare alliansföreträdare, inte minst Jan Björklund, har varit oerhört tydliga med att det här är fel väg att gå. Vad säger Ulrika Carlsson och Centerpartiet?
Herr talman! Jag ska efter bästa förmåga försöka klargöra hur det är när det gäller en del av de frågor som Lena Hallengren nu ställde.Det är ett antal kompetensutvecklingsinsatser som också riktar sig mot de lärare som undervisar i årskurs 1-3.

Leken som inlärningsform kan då få ett större genomslag också i grundskolan. Det ser jag som en väldigt positiv del.Att det heter någonting annat handlar inte enbart om retorik, utan det handlar också om att det innehåller en del andra saker. Det är delvis skrivet. Det innehåller en flexibilitet i Lågstadielyftet som vi valde att lyfta fram. Det handlar inte enbart om mindre klasser eller om fler lärare, utan det handlar om att man kan göra på olika sätt i de olika kommunerna. Det är väl en sådan viktig del.Jag tror att vi alla delar bilden av att vi behöver öka läraryrkets attraktivitet. Fler behöver söka till lärarutbildningen på olika sätt. Det handlar om en större konkurrens. Man behöver kunna göra karriär som lärare på olika sätt. Där tror jag att en av de viktiga saker som alliansregeringen har gjort är karriärutvecklingstjänsterna. Oavsett om det handlar om förstelärare eller lektorstjänst är det en viktig del. Där har alliansregeringen varit tydlig och sagt: Vi vill fortsätta med den karriärutvecklingsreformen.Precis som jag nämnde i mitt anförande sa man i PISA-genomgången, som vi hade, att det inte handlar om generella ökningar. Men man kan behöva göra betydligt mer ökningar för lärarprofessionen framöver.

Herr talman! Också jag vill inleda med att tacka kansliet för att de under en period när det behövdes exceptionellt arbete också utförde exceptionellt arbete. Jag vill också tacka utskottet. Det har varit en tuff resa att få ihop en budget. Det är väl på detta område som budgeten skiljer sig allra mest mellan Alliansens förslag och regeringens förslag.Men läs er budget! Om man läser i budgetpropositionen blir det ganska tydligt, åtminstone på det här området. Ni skriver det själva. Kostnaden per barn i förskola, kostnaden per barn i grundskola och kostnaden per barn i förskoleklass har ökat med 2 procent bara under det senaste året. Kostnaden per elev i gymnasieskolan ökade bara under det senaste året med 5,8 procent. Det skriver ni i er budgetproposition. Lärartätheten i förskolan, grundskolan och förskoleklassen är i stort sett oförändrad, men den har ökat i gymnasieskolan.Läs er budget! Så beskriver ni nämligen verkligheten under alliansregeringen. Borta är, där i alla fall, resonemanget om att något har gått sönder. Snarare hyllar ni i era bedömningar att resurserna till skolan har ökat.Den budget som riksdagen i dag antar innebär en fortsättning på satsningen på kunskap och mer pengar till skolan. På tre år skjuter vi till 25 miljarder kronor. Det är inte där skillnaden mellan de båda alternativen ligger, utan skillnaden ligger i hur man använder pengarna.Det här är en stark budget med ett tydligt kunskapsfokus som innebär storsatsningar på kunskap och en storsatsning på skolan. 2 miljarder satsas på lågstadielyft och höjd kvalitet på lågstadiet. Läslyftet förlängs. Vi gör en massiv satsning på läxläsning i kommunerna och också en satsning på ideella organisationer som erbjuder läxläsning.Hundratals miljoner kronor satsas på att minska storleken på barngrupperna i förskolan och på fritidshemmen. Förskollärare och förskolechefer får fortbildning. Och för att locka fler ungdomar att söka sig till lärlingsutbildningar fördubblar vi lärlingsersättningen från och med nästa år.Herr talman! Det är viktigt med resurser i skolan och utbildningsväsendet, men det är också helt avgörande hur resurserna används. Man kan skicka in miljarder efter miljarder i ett felaktigt system och får då inte ut bättre resultat. Det viktiga är att kombinera detta. Det handlar om mer resurser men också om att använda dem rätt. Det är därför Folkpartiet och Alliansen har genomfört ett stort antal strukturella reformer i skolpolitiken de senaste åtta åren.Vill man att fler elever ska lära sig mer behövs det nämligen tydliga regler för hur det ska finnas behöriga lärare. Vill man att fler ska lära sig mer krävs det att man utvärderar kunskapen och funderar på hur man kan hjälpa dem som håller på att halka efter. Vill man att alla ska ha en chans måste man börja tidigt med kunskapsutvärderingarna och tidigt ge stöd. Vill man uppvärdera läraryrket måste man höja lönerna generellt men också se till att det finns karriärvägar. Vill man lyfta fram resultaten får man inte slarva med fortbildningsmöjligheterna för lärarna, så som man under decennier har gjort i det här landet.Vi behöver fortsätta att reformera och lyfta resultaten i svensk skola. Men jag tror inte att den kraft som behövs för att på allvar lyfta kunskapsresultaten, statusen för skolan och statusen för lärarna finns fördelad i 290 olika kommuner. Vi har ganska många kommuner i det här landet, och ganska många av dem är väldigt små och sköra. Det är därför Folkpartiet vill se ett statligt huvudmannaskap för skolan.

Därför förutsätter jag att representanter för Socialdemokraterna och Miljöpartiet och förhoppningsvis också utbildningsminister Fridolin under den här debatten redovisar en plan för hur ni tänker hantera de miljoner som riksdagen faktiskt nu säger till er att använda för att planera för tidigare betyg och ordningsomdömen i skolan.Herr talman! Vi ska fortsätta skjuta till pengar, nya resurser, till skolan. Vi ska fortsätta göra politiska reformer som uppvärderar utbildning och lärarna. Men ska vi lyckas lyfta resultaten på allvar måste vi också se till att det finns en allmän känsla i det här landet bland föräldrar och elever och i samhället som helhet av att Sverige ska bli en av de främsta skolnationerna i världen och att detta med kunskap och utbildning är viktigt i den enskilde individens livsprojekt.Herr talman! Folkpartiet och Alliansen har genomfört väldigt viktiga reformer de senaste åtta åren. Att Alliansens budgetmotion nu förhoppningsvis vinner gehör innebär ytterligare steg i den riktningen.

Herr talman! Christer Nylander försökte delvis avfärda att de anslår mindre medel men sa sedan att det inte är så viktigt, utan det som är viktigt är hur STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utbildning och universitetsforskningFör det första, Christer Nylander, föreslår ni drygt en halv miljard mindre än vad vi i regeringspartierna aviserar tillsammans med Vänsterpartiet. Det är 517 miljoner mindre, och det är ett faktum.. Hans företrädare från Alliansen sa att de kommer att föra samma politik som förts under de gångna åtta åren.Då ska jag rapportera vad Skolverket och andras forskningsrapporter har visat att er politik ledde till. Den ledde till lägre kunskaper, större segregation och en hel del utslagning. Hela 105 000 elever slogs ut under era åtta år! De fick inte behörighet från nian till gymnasieskolans nationella program. Politiken ledde också till minskad likvärdighet. Detta är resultatet och konsekvenserna av er politik.Nu säger ni att ni ska föra samma politik. Ni menar alltså att ni ska utsätta Sveriges elever och lärare för samma påfrestningar som resultatet av era åtta år vid makten visar: utslagning, minskad likvärdighet, segregation och längre kunskaper.
Herr talman! Jabar Amin låter mer som om han beskriver den politik som Socialdemokraterna och Miljöpartiet har drivit under decennier i det här landet. Det är decennier av skolpolitik som har inneburit att resultaten i svensk skola har fallit. Det är ju inte bara under de gångna åtta åren som resultaten har fallit. De har fallit i decennier, och det är därför vi lägger om politiken. Det är därför vi vill satsa på mer kunskap, och det är därför vi också sätter in resurser där resurserna behövs mest.Jabar Amin är duktig på ekonomi, har vi hört. Han är duktig på att räkna. Därför skulle jag vilja be honom göra en räkneövning. Det satsas i Sverige 240 miljarder offentliga kronor på barn och ungdomsskolor. På det här utgiftsområdet satsas 64 miljarder kronor, och då inkluderas forskning och högskolan.
Jag ska säga att vi satsar drygt 4 miljarder extra kommande år, alltså 2015. Det är vad regeringen har aviserat.Jag tycker också att det är ironiskt när Christer Nylander i sitt anförande säger att man inte ska slarva med kompetensutveckling för lärare och förskolepersonal. Vad gör ni, Christer Nylander? Det blir 50 miljoner. Sedan vill ni lägga 70 miljoner på att omvandla förskollärare till grundskollärare.

Herr talman! När vi kom till makten för åtta år sedan konstaterade vi - och det tror att jag många fler hade gjort innan dess - att det knappt fanns någon kompetensutveckling för lärare i det här landet.

Det är ungefär 500 miljoner kronor; varför bråka om detta? Är det bara budgetteknik eller inte?Vi ska göra det, men vi måste också se till att dessa miljoner används rätt. Vi ska använda pengarna så att fler elever ska nå kunskapsresultaten, för att uppvärdera läraryrkets status och för att se till att skolan och kunskapsresultaten i Sverige blir bland de allra bästa i världen.
Herr talman! Under åtta år bedrev Alliansen en politik där det skapades massarbetslöshet. Den svåra situation som Sverige befann sig i redan innan med ganska hög arbetslöshet blev mycket värre.Då sa ni att ni skulle ha något som hette arbetslinjen. Vi såg resultatet av det, och det såg även era väljare.Sedan kom ni med kunskapslinjen.

Hur är det en lösning på de utmaningar vi står inför i svensk skola?
Herr talman! Jag tackar verkligen för de frågorna, för det var precis detta jag gärna skulle vilja prata om.Om man tittar på forskning och utvärdering av svenska resultat ser man rätt tydligt att vi är sämre på ett område, och det gäller ordningen. Vi är också sämre kunskapsmässigt. Men det är klart att det hänger samman. Om det inte finns studiero i klassrummet, hur ska man då kunna lära sig så mycket som möjligt? Är det någon motsättning mellan att ha studiero i klassrummet och studera i klassrummet?Jag tror inte det, och därför måste vi göra mer för att få studiero i klassrummet och se till att de som behöver läsa lite extra och behöver lite lugn och ro faktiskt får det. Det är ju de som har det svårast i skolan som drabbas hårdast av bristande ordning i klassrummet, och det är därför detta är viktigt att genomföra.Varför vill vi ha betyg från årskurs 4? Jo, vi vill att skolan tidigt och tydligt ska fokusera på kunskap. Gör man det kommer också fler att lyckas lära sig mer i skolan. Fler kommer att lyckas med skolan, och det är det vi vill.Under decennier har vi sett att kunskapsresultaten har sjunkit i svensk skola. Det är därför vi har gjort alla de här reformerna. Men reformer tar tid. Internationella undersökningar mäter ofta resultaten i årskurs 8. Ändrar man lågstadielärarutbildningen tar det några år innan lågstadieläraren kommer ut i klassrummet - fem år ungefär. Sedan ska de undervisa dem som går i lågstadiet, och sedan går eleverna vidare till mellanstadiet och därefter till högstadiet. Där mäts de i PISA-undersökningen. De som nu har mätts i PISA är inte de som har mött Alliansens lågstadielärare. Det är inte de som har mött Alliansens betygssystem. Det är inte ens de som har mött särskilt många av de reformer som vi faktiskt har genomfört. PISA-undersökningen var en undersökning av den gamla regeringens politik. Först om några år när nästa PISA-undersökning görs kan vi skönja resultaten av Alliansens politik.
Herr talman! Återigen försöker man med hjälp av retoriska knep och uttryck som låter fina komma undan det som detta egentligen handlar om. Svensk skola har generellt sett, inte bara i de jämförelser Christer Nylander nämnde, varit en skola som har legat bra till i resten av världen. Det har varit en skola som har legat på topp under många år. Alla de försämringar som har skett beror såklart inte på de åtta år ni har suttit vid makten. Ni hann göra skada i svensk skolpolitik även under 90-talet. Däremot kan det vara läge att någonstans omvärdera sin politik och säga att den inte har fungerat. Att i stället lägga fram lösningar som för svensk skola närmare en militärskola än att elever ska få studiero på riktigt genom att det finns tillräckligt mycket personal som kan hjälpa dem med vad de behöver är inte värdigt svensk skolpolitik.Jag har ännu en fråga. Visserligen gick Folkpartiet till val på sloganen "feminism utan socialism", men var finns feminismen i att den ensamstående mamman med låg inkomst inte kan betala för privat läxhjälp till hennes barn och att barnen nu inte kan få den hjälpen i skolan på grund av att ni inte tänker satsa på att alla skolor kan erbjuda läxhjälp? Var finns det feministiska i det? Det är en bra fråga för ett parti med den valsloganen att svara på.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utbildning och universitetsforskningI Alliansens budgetmotion finns ett förslag om att läxhjälp ska bli obligatorisk för kommunerna. Nu kunde vi inte genomföra detta under det kommande året eftersom det tar tid att genomföra ändringar i lagstiftningen. Därför ligger de hundratals miljonerna i läxläsningshjälp i den allmänna påsen för kommunerna. Dessutom finns miljoner till Skolverket och andra myndigheter som ska tillse att pengarna verkligen används till läxhjälp. Dessutom finns 10,4 miljoner kronor för en satsning på ideell läxhjälpsverksamhet.Det finns också andra delar som är viktiga ur ett feministiskt perspektiv. De ofta tysta tjejer som pluggar på i skolan och de unga killar som behöver skolan allra mest är de som drabbas hårdast av bristande ordning i klassrummet. Därför är det så viktigt att vi fortsätter att satsa på mer studiero och trygghet i skolan. Det är de som behöver skolan mest som annars drabbas hårdast.Det finns saker som svensk skola alltid har varit bra på och fortfarande är bra på. Sverige är ett av de länder i världen som satsar mest pengar på skolan och utbildningssystemet. Men det visar också hur viktigt det är att använda pengarna rätt. Det räcker inte med mycket, utan pengarna måste användas med tydligt fokus på mer kunskap och att fler elever ska hänga med från början. Annars får man inte ut mer kunskap av mer pengar. Det är därför de sakerna måste gå ihop, och det är därför de går ihop i vår budget. Mer pengar kombineras med reformer för mer kunskap.
Herr talman! Jag noterar att inte heller Christer Nylander eller Folkpartiet har några som helst problem att få igenom sin budget med hjälp av 49 sverigedemokratiska röster. Inte med ett ord berörs det parlamentariska läget eller situationen vi står inför. Det är högst anmärkningsvärt, och jag noterar det tydligt.Det är intressant att diskutera budget. Tre år och 25 miljarder är stort. Det är viktiga satsningar på skolan. Jag sa i mitt inledningsanförande att det är resurser som tillförs skolan. Men det är inte så att vi har ett bättre ekonomiskt läge nu än 2006 när Alliansen tog över. Då tyckte jag att det gick att hitta 5 miljarder på åtta år. Det är siffror som jag har tagit från era egna företrädare i talarstolen. Det är anmärkningsvärt. Det är svårt att inte göra en koppling till att när en rödgrön regering tillträder uppvärderas skolan, och då ska Alliansen naturligtvis möta detta och anslå mer medel.När Alliansen vann valet 2006 påstod inte Jan Björklund att det behövdes 15 år för att vända skolresultaten. Det var fyra fem år som skulle ge effekt om bara Björklund fick sätta tänderna i den svenska skolan. Nu pratar Christer Nylander om att först ska rätt personer söka utbildningen, sedan ska de utbildas, sedan ska de hinna jobba och helst börja med en oförstörd sexåring. Vi är inne på åtminstone ett och ett halvt decennium med det sättet att räkna. Det låter deprimerande.Där finns exemplet Kanada, som varken Christer Nylander eller jag har hunnit besöka än under vår kortvariga tid som presidium i utbildningsutskottet. Vi kommer inte att hinna åka dit nu, men vi vet att många andra har varit där. Där har de vänt resultaten på fem sex år. Vad är det som har varit problemet för Jan Björklund, som inte har lyckats på åtta år?
Herr talman! Det finns de som har högre ambitioner än så. Gustav Fridolin skulle vända resultaten på 100 dagar. Jag har inte sett mycket av det löftet än så länge - men det kanske kommer i hans anförande senare.Det är klart att man nu börjar skönja resultatet av Alliansens skolpolitik. Fler söker sig till läraryrket. Det är nyckeln för att på lång sikt lyfta skolresultaten. Ju fler riktigt intresserade och duktiga ungdomar som söker sig till läraryrket, desto bättre kommer det att gå för svensk skola på lång sikt, desto bättre kommer svensk ekonomi och svenskt välstånd att utvecklas på lång sikt.Det är klart att vissa saker kan göras som får snabb effekt. De ska göras. Men vi måste samtidigt göra andra saker som strukturellt förändrar utvecklingen på lång sikt. Det gör vi också. Men vi kommer inte ifrån att det inte finns något som kommer att lösa svenska skolproblem lika effektivt som ett trollspö. Vi måste jobba både med snabba effekter för att lösa de mest akuta problemen och på lång sikt så att fler duktiga ungdomar söker sig till läraryrket. Det är så vi får verklig effekt.Politik handlar inte bara om spel och är inte bara en tävling, Lena Hallengren. Det är inte så att vi lägger resurser på skolan bara för att ni lägger resurser på skolan. Det går inte att lägga resurser på skolan om man inte sköter svensk ekonomi. Om inte alliansregeringen hade sett till att statsfinanserna hade kommit i ordning, att Sverige är ett av de länder som har bäst ekonomi i Europa och att Sverige klarade sig ur den tuffa ekonomiska krisen hade varken du eller jag kunnat lägga mer pengar på skolan. Saker och ting hänger samman. Klarar man inte ekonomin och klarar man inte att satsa på ordning och reda i statsfinanserna klarar man inte heller skolan.
Herr talman! Jag antar att ni på den motsatta sidan i kammaren hörde inviten.Det är att förlöjliga diskussionen, som jag vet att utbildningsministern kan svara på själv, att nämna 100 dagar. Det är klart att man ska ha en ambition om vilket arbete man ska starta. Jämför inte det med att det under åtta år har varit ett folkpartistiskt skolpolitiskt styre. Det hade varit roligt om vi hade kunnat stå här i dag och konstatera resultaten. Det är väl ingen som tycker att utvecklingen är rolig. I går kunde vi läsa att allt färre tar ut sin yrkesexamen. Det är naturligtvis en ambition. Jag tror inte att det vidtogs förändringar för att det inte skulle bli en bra utbildning, men vi kan konstatera att de inte ger avsedd effekt.Efter åtta år, efter ett val som inte kan beskrivas som en jättesuccé, vilka slutsatser ska bland annat Folkpartiet dra när det gäller framtida satsningar på skolpolitiken?Det är i högsta grad intressant att fundera över hur vi kan stärka professionen. På vilket sätt ska vi se till att på riktigt vända resultaten? Inte kan det väl vara så att vi ska behöva vänta 15 år innan vi ser en utveckling? Vi kan inte hålla på att hänvisa till den förrförra regeringen. Vi kan inte hänvisa till hur många regeringar som helst. När är det rimligt att vi börjar se resultat? Är det så att allt arbete som bedrevs under åtta år borde fortsätta?
Herr talman! Låt mig börja med frågan om vilket stöd det finns för vår budgetmotion. Menar Lena Hallengren och Socialdemokraterna på allvar att de tänker så här: Oj, nu är det någon annan som tycker som vi, så nu drar vi tillbaka alla våra förslag!Är det så ni tycker att vi skulle ha agerat? Skulle ni ha agerat på det sättet? Förlåt - Lena Hallengren kan inte svara nu. Men skulle ni agera så om ni lade fram ett förslag om att inte sänka värnskatten och inte höja brytpunkten för statlig skatt och såg att någon annan stödde det? Nej, jag tror inte att ni hade gjort det.Åtta år av omfattande kunskapsresultatsinriktade reformer har genomförts. Vid få tillfällen i svensk historia - jag tror aldrig - har så många reformer gjorts för att höja kunskapsresultaten i Sverige. Man ska också se att de har olika effekt. En del jobbar på lång sikt och en del på kort sikt. Vi ser nu hur intresset för läraryrket ökar, och det är väldigt bra - det är helt centralt.När det gäller yrkesexamen på gymnasieskolan är det sant att det borde vara fler som lyckas nå yrkesexamen. Man ska inte heller blunda för att det är en helt annan sak. Man kan inte jämföra den yrkesexamen som vi har infört med de slutbetyg som fanns tidigare, för i slutbetygen fanns också icke godkända ämnen med. Det är en helt annan sak att nu få en yrkesexamen och ett slutbetyg.Min slutsats av det där är inte att man ska tvinga varje elev att förbereda sig för universitetsstudier. Min slutsats är snarare att man ska förbättra yrkesutbildningen och underlätta för dem som i stället vill gå en lärlingsutbildning att göra det.En sak är vi överens om: att stärka professionen. Jag hoppas att de satsningar som Alliansen har gjort kan fortsätta om den rödgröna regeringen får fortsätta att styra landet. Det som måste ske är både att vi lyfter upp lärarlönerna generellt och lärarstatusen generellt och att vi ser till att det finns karriärvägar för lärare. Ingenting är viktigare än att se till att fler vill bli lärare på lång sikt.
Herr talman! I det betänkande vi i dag debatterar finns många viktiga satsningar för svensk skola.Jag tänker uppehålla mig kring några punkter som jag tror är helt avgörande för om vi i Sverige ska bli bäst i klassen igen.I det allvarliga läge som svensk skola befinner sig i, och där skillnaderna mellan partierna inte är speciellt stora, borde vi kunna föra en konstruktiv diskussion för att vända utvecklingen. Jag tror att det är vad våra elever, föräldrar, lärare och övriga medborgare förväntar sig av oss.Sverige är ett av de länder som satsar mest pengar på skolan. Det är alltså inte i första hand pengar som saknas, utan diskussionen borde handla om vad vi gör med de resurser vi har.Viktigt är att vi nu tillsammans fokuserar på det som verkligen kommer att göra skillnad, vilket handlar om tidiga insatser för elever i behov av särskilt stöd. Det handlar om att locka fler att vilja bli lärare och att skickliga lärare vill stanna kvar i yrket. Det handlar också om trygghet och arbetsro i klassrummet och att eleverna får mer lärarledd undervisningstid.Herr talman! Som kristdemokrat och skolpolitiker vill jag poängtera att det som i dag anses vara skolproblem kanske inte alltid börjar i skolan. Familjepolitik och skolpolitik hänger tätt samman. För att barn ska må bra behöver de en lugn start i livet. Därför är satsningen både på mindre barngrupper i förskolan och fritis och på mindre klasstorlekar i lågstadiet viktig.Herr talman! Trygghet och arbetsro är helt grundläggande för att man ska lära sig någonting över huvud taget. Förutom att barnen förhoppningsvis har en grundtrygghet med sig hemifrån måste lärarna ges de förutsättningar som krävs för att skapa en bra arbetsmiljö. Detta sker genom att det finns tillräckligt med stöd till de elever som är i behov av särskilt stöd.En väl fungerande elevhälsa är också viktig i detta sammanhang. Alliansregeringen gjorde stora satsningar på detta område tidigare. I vårt aktuella betänkande ser det ut som att det skulle fattas pengar till just elevhälsan, men det ligger alltså en hel miljard till barns och ungas psykiska ohälsa som i budgetpropositionen återfinns inom socialutskottets utgiftsområde.De saker jag nu nämnt är det viktigaste för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö. Sedan finns förslaget om ordningsomdöme, vilket kan vara bra i den meningen att man på utvecklingssamtal och genom dokumentation faktiskt får uttrycka sig om elevens sociala kompetens - något som närmast varit förbjudet hittills, där all dokumentation måste vara strikt kopplad till kunskapsmålen. Man måste kunna ha en helhetssyn på eleven där det ena faktiskt kan påverka det andra.Herr talman! Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats sedan 1990-talet. Alliansen vill nu utöka undervisningstiden i matematik med en timme i veckan för alla elever i högstadiet från höstterminen 2016.Alliansen föreslår också att undervisningstiden för ämnet idrott och hälsa i grundskolan utökas från 500 till 600 timmar. Detta är en framgång för oss kristdemokrater, som drev den frågan i höstens val. Det är bevisat att mer fysisk aktivitet i skolan höjer resultaten i de teoretiska ämnena.Herr talman! Sist men inte minst handlar det om den helt avgörande faktorn för att vi ska få en skola och en undervisning med kvalitet, nämligen lärarna. Vi måste börja känna tillit till professionen och politisera mindre. Tid för undervisning skapas bland annat av att man minskar administrationen genom att ta bort IUP:n i alla årskurser som får betyg, alltså från årskurs 4, framöver. Vi behöver se över digitalisering och central rättning av de nationella proven.Det behövs fler vägar in i läraryrket för andra akademiker. Möjligheten att göra karriär inom yrket samt en god löneutveckling är avgörande för att både locka de bästa studenterna att vilja bli lärare och få duktiga lärare att vilja stanna kvar i yrket. Om detta ska ske måste vi återprofessionalisera läraryrket.

Herr talman! Vi har nog alla varit med om det någon gång att man i vuxen ålder har återvänt till platsen för ett barndomsminne och blivit överrumplad av att det man som barn uppfattade som så stort när man är vuxen verkar så litet. Det stora berget visade sig bara vara en sluttning och det stora fältet där vi sprang oss trötta bara en liten bakgård. Det har helt enkelt krympt med åren.Jag kom att tänka på det i dag när jag funderade på det vägval som riksdagen står inför för Sveriges skolor. Med i sammanhanget ganska små insatser kan vi göra stor skillnad för Sveriges elever. En människas livsbana kan styras i radikalt olika riktningar beroende på väldigt små knuffar i tidig ålder.Att ge en lärare lite mer tid för sitt uppdrag eller att satsa lite mer på elevhälsan är ju inte på något sätt revolutionerande för det svenska skolsystemet.

En liten knuff för den som är liten får stora konsekvenser när liten blir stor.En elev som glöms bort i tidig ålder riskerar att redan i unga år hamna efter i skolan, lämnar kanske inte ens grundskolan med gymnasiebehörighet och kommer sannolikt att få svårt att hitta ett jobb.Ekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog har visat att en enda ung person som tidigt hamnar lite av vid sidan av riskerar att kosta samhället uppemot 15 miljoner - ett enda barn. Ett felbeslut i dag kan stå oss dyrt under mycket lång tid framöver.Det är detta vägval som riksdagen gör i dag. Det är det som denna budgetdebatt handlar om. Ska vi försöka se till alla Sveriges elever får trygghet, möjlighet att lära under livet och en väg till arbete eller ska vi nöja oss med att några får det? När klockorna ringde ut för sommarlov i juni i år lämnade 12 700 barn, mer än 13 procent, grundskolan utan att kunna gå vidare till gymnasiet. Vi kan aldrig vara nöjda med det.Herr talman! Eftersom även minsta vägval har stor betydelse för våra barn är det viktigt att de insatser vi gör är väl förankrade i forskning och byggda på beprövad erfarenhet. Regeringen har lagt fram en budgetproposition och slagit fast en skolpolitisk färdriktning som bygger på tidiga insatser, ökad attraktivitet för läraryrket och en jämlik skola. Det skulle ha varit en knuff i rätt riktning för många elever. Och vi vet av forskningen att det skulle ha varit en knuff i rätt riktning för hela det svenska skolsystemet.Dessvärre bromsar de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna flera av våra viktigaste satsningar. I stället för att låta skolan utvecklas och bidra till den utvecklingen vrids klockan tillbaka.Det skulle ha bidragit till att öka yrkets attraktivitet, vilket bland annat OECD pekar på som avgörande för den svenska skolan. Denna investering saknas i de borgerliga partiernas och Sverigedemokraternas budgetförslag.Regeringen föreslår förstärkningar av det vi kallar nattis. Det skulle underlätta för de familjer där föräldrarna arbetar mycket på obekväm arbetstid. Det skulle ge också de barn som har föräldrar som jobbar natt en bra omsorg. De borgerliga partierna och Sverigedemokraterna stoppar denna satsning.Regeringen vill ge ordentligt med stöd till skolor med låga studieresultat. Det skulle vara en tydlig mekanism för ökad likvärdighet. Även detta är något som OECD framhåller som viktigt och som nu nästan är frånvarande i det svenska skolsystemet. För de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna är detta uppenbarligen inte lika viktigt. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utbildning och universitetsforskningVi vill ge huvudmän och rektorer hjälp att minska lärares administrativa arbetsbörda så att de får mer tid med eleverna. Men alla dessa skolutvecklingsprogram stoppas helt av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna.Regeringen vill förstärka elevhälsan. Det skulle innebära stöd till de elever, inte minst unga tjejer och unga hbtq-personer, som i dag inte mår bra i svensk skola. Skolpolitiken kan inte bara handla om prestationer om den inte samtidigt handlar om att de som ska prestera får möjlighet att må bra. Men inte heller elevhälsan är tillräckligt viktig för de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna.Regeringen vill ge fler möjlighet att ta del av kultur och musikskolan. Vi vet att de estetiska lärprocesserna öppnar vägar för barn som annars har svårt att knäcka läskoden eller förstå matematiken. Då ska det inte vara tjockleken på föräldrarnas plånbok som avgör om man har möjlighet att ta del av kultur och musikskolans arbete. Men investeringen i kultur och musikskolans tillgänglighet stoppar de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna.Det står klart att den budget som nu är på väg att röstas igenom av Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna innebär en skolpolitik för de skolor och elever som redan från början har de bästa förutsättningarna att lyckas. De som drabbas är unga som mår dåligt, skolor som är i dåligt skick, barn till föräldrar som jobbar obekväma tider och många fler som skulle ha behövt en knuff i rätt riktning.På punkt efter punkt förenas de borgerliga och Sverigedemokraterna i att man vill stoppa regeringens investeringar i skolan. Vad vill man då satsa på? Vad investerar man i utöver regeringens investeringar? Jo, en hjärtefråga har man: att ändra betygssystemet.Tidigare har det funnits kritiska röster mot detta också inom de borgerliga partierna. Jag saknar den oppositionen. En fråga hänger i luften till Centerpartiet och Kristdemokraterna: Vill ni verkligen gå till val på att driva igenom stora skolreformer med Sverigedemokraterna, mot lärarfacken? Är det ett seriöst sätt att behandla svensk skola?De borgerliga partiernas och Sverigedemokraternas skolprioriteringar ger Sveriges elever och svensk skola en liten knuff i fel riktning.

En sak måste jag dock opponera mig mot, nämligen att utskottet skulle ha presterat en inte helt lättgenomtränglig text. Jag tycker att det är ett mycket gott betänkande som har presterats utifrån de förutsättningar man hade. Jag tror att regeringen på ett gott sätt kommer att kunna hantera de medskick som utskottet förväntas göra.Nu går vi alla på julfirande. Jag hoppas att det blir ett julfirande, ett chanukkafirande eller vilket annat svenskt firande man nu ägnar sig åt under den helg vi har framför oss som ger tid för lugn och reflexion - kanske också reflexion om hur vi ska kunna enas i skolpolitiken framöver. Det behöver vi, och det förtjänar Sveriges lärare och elever.

Herr talman! Tack, herr statsråd! Det är alltid intressant att lyssna.Det är ett debattklimat som jag tycker är ganska otäckt. Vilka signaler sänder vi till våra barn som sitter uppe på läktaren och tittar på oss? Är det konstigt att världen ser ut som den gör?Med det sagt, statsrådet Gustav Fridolin, är ditt parti och mitt parti de partier som står nästan absolut längst ifrån varandra ideologiskt. Om vi som människor, om vi båda två som lärare, kan komma fram till att vi kan ta samtalet, om vi kan visa för våra elever och för vuxna och andra människor ute i Sverige hur vi uppför oss i den här salen, på ett sådant sätt att vi kan samtala i god ton med varandra, kan vi, för att använda statsrådets egna ord, ge den här kammaren en liten knuff i rätt riktning.
Herr talman! Jag gör mitt bästa för att undvika benämningar på personer som inte är kopplade till direkta handlingar från den personen.

Många av de skolsatsningar som du talade om här i talarstolen har ni ju valt att rösta emot, när riksdagen fattade beslut om budgeten. Många andra satsningar som var viktiga för er i valrörelsen - sänkt skatt för pensionärer, förbättrade förutsättningar för äldreomsorgen och förbättrade villkor för den som blir arbetslös - röstade ni också emot i samband med budgetbeslutet.För mig leder det till slutsatsen att ni är ett parti som har en
Herr talman! Jag ska, Gustav Fridolin, vara tydlig i sak. Vi röstade framför allt först för vår egen budget, och den innehåller alla de satsningar som vi avsåg att göra.Då tycker jag att vi för alla personer som sitter här inne och för de elever som är här ska visa att vi kan önska varandra god jul med en handskakning och visa att vi kan uppföra oss som vuxna människor. Jag har definitivt inte anklagat dig personligen, Gustav, för något, utan det handlar om debattklimatet här inne som i dag har stigit i ton, tycker jag, vilket jag som lärare och de andra i utskottet som är lärare inser innebär att vi skickar felaktiga signaler.
Herr talman! Jag har haft som vana att skaka hand med dem jag har replikväxlingar med och kommer att göra det också i dag.För att förklara mitt resonemang: Jag förstår vad du menar med att ni i första hand röstade för er budget. Men sedan var det ett andra beslut om budgeten, och precis som Stefan Jakobsson redovisades var konsekvensen av ert agerande att Sverige kastades ut i en regeringskris som nu går mot ett extra val.I fyra år dessförinnan har Sverige haft en minoritetsregering som ni i Sverigedemokraterna har opponerat mot på flera punkter. Ni har sagt att det är fel att man har gjort försämringar i a-kassan. Ni har sagt att det är fel att ha en särskild skatt för pensionärers inkomster.

Det blir min slutsats om er som parti, och det kan man också säga i en hyfsad debatt där man tar ansvar för debattklimatet och efteråt tar i hand.

Det lät som om Gustav Fridolin tyckte att det var en mycket bekymmersam budget, som skulle innebära en liten förskjutning för de små barnen och som skulle vara en katastrof för den enskilde individen på lång sikt. Det var en budget som skulle ta bort rätt mycket av de satsningar som utbildningsministern tycker är helt avgörande för svensk skolas framtid.Riksdagen avsätter genom det beslut som med stor sannolikhet fattas i eftermiddag 10 miljoner kronor för att förbereda och planera för införandet av betyg i årskurs 4. Riksdagen avsätter genom det budgetbeslut som förmodligen fattas senare i eftermiddag 20 miljoner kronor för att förbereda införandet och planeringen för ordningsomdöme och andra insatser som kan öka ordningen i skolan.Tänker regeringen och utbildningsministern obstruera mot de förslag som riksdagen fattar beslut om? Det är inte valfritt för en regering att genomföra riksdagsbeslut eller inte.Vad är planen, Gustav Fridolin?
Herr talman! Christer Nylander vill att jag helst ska avgå. Men jag tror att det du egentligen helst skulle vilja är att svenska folket röstade annorlunda i senaste valet än de gjorde. Problemet var bara att ni förlorade valet. Er statsminister valde därför att avgå på valnatten och klargöra att det fanns en annan majoritet i kammaren och att det var ett annat styrkeförhållande här i kammaren, och man släppte fram en annan regering i den omröstning som följde. Det har inte ändrats sedan dess, även om Alliansen ibland verkar vilja ha glömt bort valresultatet.Nej, herr talman, den här budgeten innebär inte en katastrof för den svenska skolan.

Det var det jag försökte beskriva.Jag har som statsråd att följa de beslut som riksdagen fattar.

Herr talman! Man kan tolka ett valresultat på olika sätt. Men man kan inte tolka ett riksdagsbeslut om budgeten på olika sätt.Allt tyder på att riksdagen i eftermiddag kommer att rösta fram en alliansbudget som utbildningsminister Fridolin har ett ansvar för att genomföra. Allt tyder ju på - om han inte själv avgår - att det första kvartalet kommer att regeras av en rödgrön regering med Gustav Fridolin som utbildningsminister. Det är klart att riksdagen förväntar sig att de beslut som fattas här kommer att genomföras av den regering som sitter under 2015.Jag hoppas naturligtvis att det blir en annan regering än den som sitter nu, och mycket talar för att det kan bli så. Men oavsett om det blir så måste en regering varje kvartal genomföra den politik som riksdagen här fattar beslut om.Jag tycker att det är bra att Gustav Fridolin trots allt backar från den ganska hårda beskrivning som han just gav om Alliansens budget. Det är ingen katastrof att det satsas 2 miljarder på lågstadielyft i stället för 1 1⁄2 miljard, som regeringen föreslog. Det är ingen katastrof, tycker jag, att man nu satsar hundratals miljoner på läxläsningshjälp till kommunerna, så som Alliansen föreslog. Det kan inte heller vara en katastrof att vi nu satsar hundratals miljoner på sommarskola och att vi nu satsar mer pengar på område efter område för att förbättra kunskapsresultaten i svensk skola.Jag tycker att det är viktigt att vi värderar ord på rätt sätt, sa Gustav Fridolin tidigare. Jag tycker också att det är viktigt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utbildning och universitetsforskningChrister Nylander vet nog mycket väl hur regeringsarbete fungerar. Riksdagen kommer att fatta beslut om en budget, och den budgeten överlämnas till Regeringskansliet. Det är sedan Regeringskansliets uppgift att, utifrån de pengar som är fördelade till myndigheter eller som kräver förordning för att huvudmän ska kunna ta del av dem, utarbeta uppdrag och förordningar. Jag avser att göra det på samma sätt utifrån denna budget och enligt samma regler som om det varit någon annan budget som gått igenom. Jag tänker följa de regler som finns för hur regeringen ska hantera riksdagens beslut.

Herr talman! Jag tänker ta upp en fråga som jag tycker att utbildningsministern inte riktigt tog upp i sitt anförande. Det gäller de 3 miljarderna till generella löneökningar till våra lärare. Tidningen Göteborgs-Posten skrev den 5 november i år om de generella löneökningarna som utbildningsministern utlovade i höstens valrörelse. Man refererar vad en lärarstudent har sagt, nämligen följande:För första gången på länge fick jag en härlig känsla i magen som lärarstudent när jag hörde att Miljöpartiet gick till val på att höja lärarlönerna med 10 000 i månaden. Men sedan kom dråpslaget i SVT:s partiledarintervju. Det visade sig att de tidigare 10 000 kronorna plötsligt krympte till en femtedel - 2 000 kronor - och besvikelsen blev stor. Jag skulle önska att statsrådet utvecklar och förklarar hur det ligger till med dessa generella löneökningar som statsrådet utlovade till landets lärare.
Herr talman! Hur det ligger till är att vi har lagt en budget på riksdagens bord som innehåller en avisering om att 3 miljarder kan tillföras parterna för att kunna användas till högre lärarlöner från och med 2016. Ditt parti, tillsammans med övriga borgerliga partier och Sverigedemokraterna, är beredda att i eftermiddag stryka varje ord om dessa pengar och stoppa dessa 3 miljarder. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utbildning och universitetsforskningVår modell har varit densamma hela tiden. Den har inte glatt alla, men den har inneburit att vi vill att staten ska vara med och ta ansvar för att parterna ska kunna höja lärarnas löner. Lärarnas löner har halkat efter under så lång tid att det måste vara ett gemensamt ansvar mellan stat och kommun att i dialog med parterna göra det möjligt att höja lärarnas löner. Vi ställer då motkrav på parterna att de tydligt prioriterar höjda lärarlöner. Ju mer vi kan göra, desto snabbare får vi en löneutveckling som faktiskt innebär att lärarnas löner höjs med de summor som Annika Eclund nämner. Jag hade kanske gärna velat skylla på Jan Björklund men så enkelt är det inte, utan detta är resultatet av att läraryrket år efter år har nedvärderats i förhållande till andra yrken när det gäller lön och arbetsmiljö. Ska man ändra på det måste man jobba både med lön och arbetsmiljö. Då behövs det ett gemensamt ansvarstagande, och då behövs det pengar. Därför avsätter vi 3 miljarder för att en nationell samling ska kunna komma överens om regler som gör att lärarnas löner, gärning och utveckling värderas. I den borgerliga budgeten finns inte ett öre.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Det kanske låter som om jag skulle vara emot löneökningar för lärarna. Men det är precis tvärtom. Jag håller med om allt det som utbildningsministern säger. Det som jag vänder mig emot är de förvirrande beskeden. Vad är det egentligen som kommer att hamna i lärarnas lönekuvert? Ska lärarna inte heller kunna ta för givet att de får de 800 kronorna? Om jag förstår detta rätt blir det 800 kronor om kommunerna tillsammans med SKL väljer att prioritera lärarna i kommande budgetar. Jag vänder mig helt enkelt emot alla förvirrande besked. Vad kommer att hamna i lärarnas lönekuvert? Jag vore tacksam om utbildningsministern vill kommentera även detta.
Herr talman! Jag ska först göra en rättelse. Intervjun med mig som Annika Eclund refererade till tror jag inte gjordes under min tid som utbildningsminister. Detta är lite viktigt, för det är också svaret på frågan. Det är nämligen så att vi som stat inte kan gå ut och lova hundralappar eller tusenlappar på kronnivå till en enskild yrkesgrupp. Men vi kan möjliggöra att parterna kan göra ett ordentligt arbete med att höja en grupps löner. Det är det vi vill möjliggöra genom att satsa 3 miljarder. Detta är en satsning som båda lärarfacken har uttryckt som historisk. Jag vet att det ena lärarfacket firade med att äta tårta och i går lämnade över tomma paket till riksdagens ledamöter, eftersom det ser ut som om denna satsning är på väg att strykas. Det är helt enkelt tomt under granen för svensk skola när man tittar på investeringar som ska göra att fler vill bli lärare. Vi är beredda att tillskjuta 3 miljarder. Det är den enskilt största satsningen som vi aviserar på skolområdet. Den är större än några andra enskilda satsningar i vare sig vår budget eller er budget på skolområdet. Det är alltså en mycket stor satsning för att man ska kunna höja läraryrkets attraktivitet. Men den kräver att parterna är med och tar ansvar. Och det finns en beredskap och en vilja från parterna att göra det inom ramen för en nationell samling för läraryrket. Jag har för avsikt att sätta igång en sådan. Men för att den ska nå i mål behövs de statliga pengarna. Det är därför som det är så beklagligt att ni väljer att stryka dem.Annika Eclund intygar att hon inte är emot höjda lärarlöner. Det är bra så. Men tyvärr kommer hon att rösta mot ett statligt ansvar för höjda lärarlöner i den budget som hon avser att rösta på vid riksdagens omröstning efter debattens slut. Det finns nämligen inte en rad i den budget som de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna har ställt sig bakom som innebär en finansiering av den nationella samlingen för läraryrket. Dessa 3 miljarder är strukna. Varje hänvisning till dem är struken. Det är inget gott besked för Sveriges lärare.

Herr talman! Först vill jag säga att vi socialdemokrater inte deltog i utskottets anslagsbeslut som vi diskuterar i dag. Jag vill i stället hänvisa till det särskilda yttrande som vi socialdemokrater har skrivit tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Lägre ambitioner - med dessa två ord kan man sammanfatta de borgerliga partiernas budget för vuxenutbildning och högre utbildning. Denna ambitionsminskning har möjliggjorts på grund av Sverigedemokraternas budgetspel. Jag tycker att det är sorgligt, eftersom det stänger dörrar för många som vill studera. Det drabbar många utbildningsanordnare som hade sett fram emot att kunna erbjuda fler platser inom vuxenutbildningen och högskolan. Vi måste satsa offensivt på fler platser inom vuxenutbildningen. Det är för det första viktigt för att stärka det livslånga lärandet, och för det andra är det nödvändigt för att vi ska kunna bekämpa den höga arbetslösheten. Därför tycker jag att det är sorgligt att de borgerliga partierna är blinda för detta, och det är förvånande.Samarbetsregeringen har höga ambitioner och lanserar därför ett kunskapslyft som syftar till att ge vuxna ytterligare möjligheter till utbildning. Det är en satsning på fler platser i högskolan, fler platser i yrkeshögskolan, fler platser i komvux och yrkesvux samt fler platser i folkhögskolan. Vi vill bygga ut komvux och yrkesvux med 10 000 platser. Vi vill införa ett utbildningskontrakt med drygt 3 600 platser inom komvux och yrkesvux för unga arbetslösa som inte fullföljt en gymnasieutbildning. Vi vill kraftigt bygga ut yrkeshögskolan, med 2 000 platser nästa år och sedan 4 000 platser från 2016 och framåt. Därtill kommer att vi vill bygga ut folkhögskolans allmänna kurs med 1 500 platser 2015 och med 2 000 platser från 2016 och framåt.Tyvärr säger de borgerliga partierna, med stöd av Sverigedemokraterna, nej till hela denna satsning. Tyvärr, säger jag, sätter ni käppar i hjulet för många människors möjlighet till utbildning och därmed en väg till jobb. Jag tycker inte att detta är en framsynt politik, och jag har väldigt svårt att förstå era prioriteringar.Herr talman! Även inom den högre utbildningen sänks ambitionerna i Alliansens budget. I samarbetsregeringens budget finns 5 000 nya högskoleplatser 2015, och det växlas upp till 14 300 platser 2018. Nu skärs den satsningen ned med omkring 4 500 helårsstudenter. Det är en besvikelse för studenter och lärosäten.Även när det gäller kvaliteten på landets högskoleutbildningar sänker Alliansen ambitionerna. Vi ville se en kvalitetsförstärkning av resurserna till utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap samt till lärar och förskollärarutbildningar. Det var en framtidssatsning på 125 miljoner kronor 2015 och ytterligare 125 miljoner kronor från 2016 och framåt. Tyvärr säger de borgerliga partierna nej även där. Jag tycker att det är beklagligt, och det är anmärkningsvärt med tanke på att ni borgerliga partier under tidigare år så starkt betonat vikten av att prioritera högskoleutbildningarnas kvalitet. Jag tycker att det är märkligt att inte ha några kvalitetspengar över huvud taget. Är det inte lika viktigt längre?Herr talman! Jag kan konstatera att den borgerliga budgeten även innehåller lägre ambitioner för den nya myndigheten Skolforskningsinstitutet. Ni tar bort 10 miljoner från institutet. Det är ganska anmärkningsvärt med tanke på skolans negativa kunskapsutveckling och ökade segregering under de senaste åren.Så här i juletid vill jag dock avsluta med något positivt. När det gäller synen på forskning förenas både vi och de borgerliga partierna i höga ambitioner för forskningen. I den regeringsförklaring som presenterades i höstas anges att den forskningspolitiska horisonten måste förlängas. Vi måste gå från att tänka i fyraårsintervaller till att tänka i ett tioårigt perspektiv. Det innebär att vi måste vinnlägga oss om att hitta breda politiska lösningar som håller över tid.

Samarbetsregeringens jul och nyårshälsning klingar dock annorlunda. Vi kan inte backa in i framtiden. Vi måste ha betydligt högre ambitioner för skolan, för vuxenutbildningen och för den högre utbildningen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utbildning och universitetsforskningI ett utpräglat kunskapssamhälle, vilket Sverige ändå kan sägas vara, tycker jag att detta är högst olyckligt. Det är ju inte så att vi vill hävda oss i den globala konkurrensen genom låga löner och arbetslöshet. Då återstår egentligen bara att bli mer effektiva och mer innovativa, och detta upprätthåller vi långsiktigt genom att bevara och utveckla vår grundutbildning och vår högre utbildning.Herr talman! Allting hänger ihop. Vi har i tidigare anföranden hört beskrivningar om skolans problem. En fungerande grundutbildning utgör basen för den högre utbildningen, och tyvärr klagar i dag många universitetslektorer på allt sämre förkunskaper hos de nyblivna studenterna. Det grundskolan och gymnasiet inte har lyckats med kan inte universitet och högskolor reparera.Vi sverigedemokrater tror inte att grunden till innovationer består i att vi här i kammaren bestämmer eller antar vilka områden innovationer kommer att poppa upp på, utan den frågan överlåter vi med varm hand till akademiker och tekniker.

Han var noga med att poängtera att de som arbetade med utbildningen satsade på programmet, men de flesta hade så dåliga förkunskaper och så dålig motivation att de egentligen aldrig ens haft några förutsättningar att klara utbildningen.Av dem som klarade utbildningen var det bara ungefär hälften lektorn skulle betrakta som flygfärdiga kemister. Han gick till och med så långt som att säga att utbildningen närapå var bortkastad på fem sjättedelar av studenterna. Vissa blir i praktiken godkända för att institutionen inte vill mista finansiering. Det kan låta extremt, men man hör det faktiskt från olika håll. Det oroar mig verkligen.Råder det då någon brist på kemister? Nej, det gör det inte. En chef i Borås framhöll att han fick in över hundra ansökningar när han hade en annons ute om att anställa en kemist. Det var arbetslösa kemister som hade tagit examen, och nu pratar vi trots allt om ett utbildningsområde som i någon mening betraktas som ganska intressant ur ett arbetsmarknadsperspektiv.Jag säger detta för att det kanske inte är så att det vi måste satsa på är fler högskoleplatser generellt. Vad som krävs i verkligheten är i stället att vi har bra kompetens hos dem som kommer in på utbildningarna och att vi verkligen har kompetens och kunskap på de områdena. Att bara satsa på högskoleplatser generellt, för sakens skull, blir snarare en illa dold arbetsmarknadspolitik. Det vi verkligen behöver är till att börja med en mycket bättre grund och gymnasieskola. Den ska kunna producera studiemotiverade studenter med tillräckliga förkunskaper, så att de kan tillgodogöra sig den utbildning som ges. På högskolor och universitet måste vi våga prioritera kvalitet, inte bara till varje pris försöka trolla fram så många utbildningsplatser som möjligt och trycka upp så många examensbevis som möjligt.Sverigedemokraterna inser att alla inte kan, vill eller bör bli akademiker och att yrkesutbildade efterfrågas i en allt större utsträckning. Den stora skillnaden mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden är särskilt tydlig när det gäller företagens skriande behov av just yrkeskunniga.Det är viktigt att samarbetet mellan näringsliv och skola blir bättre. Utbildningarna måste på ett bättre sätt matcha den kunskap som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Syftet är att öka antalet utbildningsplatser med inriktning mot gruv och mineralverksamhet, för där finns det ett tydligt behov.Herr talman! När det kommer till forskning så verkar vissa leva i föreställningen att forskarsamhället är oberoende av politiken. Det är fel. Vi politiker har ett enormt inflytande över den forskning som genomförs, för vi beslutar om finansieringen. Vi styr över anslag och finansiering till Vinnova, Formas, Almi och universiteten. Det är inte av omoral som vissa forskare lär sig att anpassa sig efter finansieringen. Det är en överlevnadsstrategi. Har de ingen finansiering har de inte heller någon verksamhet. Därför bör vi politiker vara försiktiga med hur vi ytterst styr forskningen.Vi vill lyssna in vilka behov våra företag har och vilken kompetens de behöver. Samtidigt vill vi ge den akademiska världen friare tyglar. Det är inte vi politiker som i detalj ska uppfinna framtidens kunskapssamhälle. Låt kunskapssamhället uppfinna sig självt.Den forskningsverksamhet som bedrivs på svenska universitet och högskolor är oerhört viktig för att landet ska kunna upprätthålla och återskapa den spetskompetens som är nödvändig för att skapa innovationer.Herr talman!

Herr talman! Carina Herrstedt talar om vikten av att satsa på kvalitet i högskola och på högskoleutbildningar. Carina Herrstedt poängterar också vikten av att satsa mer på yrkesutbildningar för att möta arbetsmarknadens behov.Vi i samarbetsregeringen tycker att kvalitetssatsning på högskolan är viktigt och har satt av 250 miljoner kronor för 2016 och framåt. Vi har lanserat ett kunskapslyft som innebär en massiv satsning på fler platser. Det börjar med nästan 24 000 platser 2015 och växlar upp till drygt 35 000 platser 2018.Allt det Carina Herrstedt har sagt att Sverigedemokraterna vill är borta. När det verkligen gällde här i kammaren röstade ni på den borgerliga budgeten. Jag noterade att ni var så ivriga att ni var först att trycka på voteringsknappen.Hur ska man förstå detta? Jag får det inte att gå ihop över huvud taget. Antingen har ni en budget ni tror på eller så har ni inte det. Min tolkning är ganska klar. Ni tror inte på er egen budget. Den var inte så viktig. Däremot var det viktigt att rösta på den borgerliga budgeten, som innebär lägre ambitioner inom vuxenutbildningen och högskolan.
Herr talman! Jag vet inte om Thomas Strand har missuppfattat det hela. Sverigedemokraterna har inte svikit någon. Tvärtom stod vi rakryggade för vår sak. Vi röstade på vår budget i första hand, och den innehöll precis de satsningar jag sa. Den innehöll 5 000 platser till yrkesvux och satsningar på komvux, forskning och precis de saker du nämner. Det är inte att svika sina väljare utan tvärtom. Vi tror på vår sak, och den har vi stått för hela vägen. Vi har inte röstat bort vårt eget alternativ.Låt mig vända på frågan. Sverigedemokraterna är i någon mening de som har satsat högst inom detta område. Varför valde inte övriga partier att rösta på vår budget om det nu är högre ambitioner man vill ha?
Herr talman! Ordningen i kammaren är att vi har förberedande voteringar för att sålla fram de två huvudförslagen i slutvoteringen. Detta måste Carina Herrstedt vara medveten om. När vi kommer till slutvoteringen återstår två alternativ; de andra har fallit bort.Hade ni varit ärliga mot er linje hade ni följt er budget hela vägen och avstått i sista voteringen, men det gjorde ni inte. Ni var som sagt till och med snabbast med att trycka på voteringsknappen för att få den borgerliga budgeten genomröstad.Det mest beklagliga är att ni är så förblindade av en enda sak, och det är invandringspolitiken. Ni struntar i allt annat så länge ni får er vilja igenom i invandringspolitiken. Men vi är 87 procent här i kammaren som skarpt ogillar er invandringspolitik, och vi kommer aldrig att kompromissa med det.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utbildning och universitetsforskningTittar vi på opinionsundersökningarna kan vi se om våra väljare anser att vi har svikit dem eller inte. I det stora hela anser de att vi inte har gjort det. Det syns klart och tydligt i opinionsundersökningarna.Thomas Strand talar om att Sverigedemokraterna bara har en fråga, och det är invandringspolitiken. I dagens anföranden och replikskiften är det inte vi som har talat om invandringspolitik, utan det är de andra partierna. Ni använder replikerna till att tala om Sverigedemokraternas invandringspolitik. Det måste signalera att det är en viktig fråga för både väljarna och kammaren eftersom ni tar upp det och inte vi.

Herr talman! Aldrig har det varit så många som sökt sig till svensk högre utbildning, och aldrig har det varit så många som vill studera vidare. Utbildningsplatserna på landets högskolor och universitet har blivit fler, men ändå räcker de inte till. Företagen skriker efter rätt kompetens. De som utexamineras är alldeles för få.Regeringen väljer att fram till 2018 satsa på 14 300 nya utbildningsplatser. Med Alliansens budgetförslag möjliggörs endast 10 000 nya platser fram till 2018. Det kanske inte låter som en så stor skillnad. Men det är faktiskt 4 300 studenter som aldrig kommer att kunna läsa den utbildning de vill.Det är inte nog med att antalet platser blir färre. Alliansen fortsätter att centralisera svensk högre utbildning. Medan Högskolan i Skövde märkligt nog bara får en ny plats, en ny specialistsjuksköterskeplats, får Karolinska Institutet hela 25. Tittar vi på det totala antalet platser som Alliansen nu lite hafsigt petar ut ökar antalet platser mest där utbildningarna redan är som störst, Lund, Göteborg, Stockholm och Uppsala. Alliansen gör det ganska tydligt att de vill fortsätta att centralisera svensk högre utbildning. Men tänk om Skövde vill utbilda två nya specialistsjuksköterskor till. Är det då upp till politiken att avgöra om de ska få göra det?Om vi vill att hela Sverige ska leva, vilket jag vill, måste vi också skapa förutsättningarna för det. Vi behöver högre utbildning i hela landet. Vi ska inte centralisera den till de stora städerna.En av de satsningar som jag är extra stolt över i regeringens budget avseende högre utbildning är satsningen på stärkt kvalitet. Efter att ha varit en del av den svenska högre utbildningen både som student och som studentpolitiker har jag och de runt omkring mig med oro sett hur svensk utbildning har sjunkit i rang och nu har bristande kvalitet. Detta är något som i varje fall alla de jag har mött i debatter i valrörelsen också varit djupt oroade över. Vi har alla varit överens. Vi måste satsa på kvaliteten i svensk högre utbildning.Därför väljer regeringen i budgetsatsningen att lägga 125 miljoner 2015 för att stärka kvaliteten, och ytterligare 125 miljoner är beräknade till 2016. Vad väljer de borgerliga partierna att göra då? Jo, de stryker satsningen. Vi har i hela valrörelsen varit överens. Det är bristande kvalitet i svensk högre utbildning. Hur man ska kunna förändra den utan några nya pengar kan jag inte svara på. Det behövs ett krafttag för att göra svensk högre utbildning till världsledande, och det görs inte genom att kvaliteten sänks.Herr talman! En annan brist i svensk högre utbildning är mångfalden. Vi behöver en breddad rekrytering där de som kommer från studieovana hem också väljer att studera vidare. Det gör vi inte genom färre utbildningsplatser. Det gör vi inte heller genom att ta bort möjligheten att senare i livet välja en annan väg. Regeringen väljer att satsa på komvux och att ge människor ytterligare en chans.För att fler ska få ta del av den svenska högre utbildningen behöver fler bli en del av den. Det gäller också de internationella studenterna. Kunskap är en rättighet. Nationalitet eller tjocklek på plånbok ska inte bestämma vem som har rätt att ta del av den kunskap vi besitter. Kunskap är något alla behöver. Kunskap är något vi aldrig kan få för mycket av. Det gäller inte bara den kunskap som behövs för att skapa ett bättre Sverige, utan också den kunskap som behövs för att skapa en bättre värld.Sedan den förra regeringen valde att införa studieavgifter för tredjelandsstudenter har den också valt att begränsa tillgången på just kunskap. Den kunskap som vi i Sverige tidigare stolt delat med oss av blev efter ett beslut 2010 begränsad till en betydligt mindre skara, en mindre skara som antingen var född i rätt land eller som med ekonomiska medel kunde betala för att få kunskaperna.Att studenters ursprung har betydelse för om de ska betala för sin utbildning i Sverige eller få den gratis är tragiskt. Det ska inte spela någon roll var man kommer ifrån. Men det är inte bara tragiskt för de studenter som nu inte har möjlighet att komma hit och studera. Det är förödande för svensk högre utbildning och Sverige som land.Givetvis ska utbildning få kosta pengar. Men det ska inte vara den enskilda studenten som ska behöva betala. Kunskap är en rättighet som alla ska ha samma möjlighet att ta del av. För mig som miljöpartist spelar det ingen roll om du är född i Italien eller Indien. Men det gör det i Sverige i dag. Det är inte bara förödande för den enskilda studenten. Här ser vi hur svenska företag riskerar att behöva flytta sin verksamhet utomlands för att de duktiga studenterna inte längre kommer hit och därmed inte kan rekryteras.Herr talman! Jag kan inte se hur en avgiftsbelagd utbildning för en del av världens befolkning skulle höja kvaliteten i svensk högre utbildning. Det är en utbildning som i dag är i stort behov av bättre kvalitet. Då tredjelandsstudenternas antal drastiskt minskats sedan införandet av avgifterna går nu svensk högre utbildning miste om den kunskap och de erfarenheter som behövs både för att stärka vår ställning internationellt och för att höja kvaliteten i vår utbildning.Vi måste öppna svensk högre utbildning igen för alla. Att avgiftsbelägga den skapar varken bättre kvalitet eller en bättre värld. Med studenter från olika länder, med olika bakgrund och erfarenheter, blir svensk högre utbildning både mer intressant och mer attraktiv. Med en bredare kunskapsbas blir givetvis också kvaliteten högre.Låt fler få komma hit och ta del av vår kunskap. Låt fler få komma hit och dela med sig av det de kan. För kunskap är en av de få saker som bara blir större när den delas. Ju mer kunskap vi har, desto rikare blir vi alla människor och Sverige rikare som land. Jag ställer mig bakom det gemensamma särskilda yttrandet vi har i betänkandet.
Herr talman! Det finns två stora problem inom universitet och högskolor i dag. Det är dels frågan om anställningsprocesser, vilka som anställs, hur anställningen går till, på vilka grunder personer anställs och transparensen genom hela processen, dels frågan om fördelning av forskningsmedel. att bilden av akademin är nedslående. Det är en organisation präglad av normer och värderingar som bekräftar män som överordnade och där olika villkor råder för kvinnors och mäns meritering och karriärutveckling. Män har lättare att avancera i tjänst, kvinnor betydligt svårare. Avancerar kvinnor i tjänst är det inom undervisning och administration, något som ofta ses som ganska karriärsstjälpande för själva forskningen.Universitets och högskolors jämställdhetsarbete skiljer väldigt mycket åt. Vissa arbetsplatser är framsynta och ambitiösa, andra ser jämställdhet som en icke-fråga. Vill Sverige ha framstående universitet och högskoleutbildningar måste frågan om jämställdhet inom själva universiteten tas på allvar och lyftas fram ännu mer. Mycket har gjorts, men mycket mer behöver göras. Fördelningen av grundläggande medel till forskning och forskarutbildningar mellan universitet och högskolor ändrades 2009. Utdelning av mycket stora forskningsanslag skulle gå till starka miljöer och excellenscentrum. forskningsmiljöer totalsågar den satsningen ur ett jämställdhetsperspektiv. Kvinnor hade totalt sett utgjort 12,7 procent av dem som tilldelades de strategiska medlen och män 87,3 procent. Till stor del berodde det på att andelen kvinnor som sökte medel var ovanligt låg, bara 15 procent. Det kan jämföras med när Vetenskapsrådet utlyser inom medicin. Då är sökande 30 procent kvinnor.Om de medel som avsattes till strategiska satsningar i stället hade fördelats på ett vanligt sätt av forskningsråden skulle kvinnor ha fått 20 procent av medlen. Det är omräknat i pengar 1⁄2-1 miljard kronor som omfördelas från kvinnor till män genom satsningar på excellenscentrum.Inom forskningen är motfinansiering från det egna universitetet en vanlig form. Det är ofta särskilt framgångsrika grupper som får denna motfinansiering. Dessa medel kan bara komma från ett enda håll inom universiteten, nämligen från de forskare som inte har tilldelats några excellensmedel. Kvinnor och framför allt yngre forskare får alltså vara med och betala de satsningar de själva inte får vara med om.Den forskningspolitik som har bedrivits av Alliansen är en besvikelse för jämställdheten. Efter att regeringen och Vänsterpartiets budget har röstats ned kommer den borgerliga politik som skapar ojämställdheten bara att fortsätta.Jag skulle också vilja passa på att lyfta upp frågan om folkhögskolan, även om den inte riktigt ingår i det här budgetområdet. Jag har under de senaste dagarna fått många mejl från anställda på Sveriges folkhögskolor. Eller rättare sagt: Alliansens budget kommer över huvud taget inte att påverka folkhögskolornas verksamhet.Under Alliansens regeringsinnehav införde de kursen Studiemotiverande folkhögskolekurs. Folkhögskolorna fick 1 000 extra platser för att unga vuxna skulle kunna hitta tillbaka till studieglädjen. Utvärderingarna av kurserna har visat fina resultat. Det var ett mycket välkommet tillskott som hade kunnat betyda att ännu fler fick möjlighet att avsluta sina gymnasiestudier.Vi kunde ha haft 2 000 utbildningsplatser inom folkhögskolans studiemotiverande kurser. I dag fick vi ingenting. Folkhögskolorna i Sverige måste prioriteras högre, precis som våra universitet och högskolor måste bli mer jämställda och forskningsmedlen mer rättvist fördelade. Det här är frågor som i Alliansens budget över huvud taget inte prioriteras.

Herr talman! Tack vare åtta år med en ansvarstagande alliansregering lämnade vi över ett Sverige på rätt väg. Trots en omvärld präglad av stark ekonomisk oro kunde Alliansen under sin regeringstid mäkta med att sänka skadliga skatter just för att kunna öka tillväxt och sysselsättning och på så sätt värna den viktiga välfärden. Men vi kunde också genomföra stora ekonomiska reformer, inte minst på utbildningsområdet. Satsningarna på forskning har varit rekordhöga. Det årliga tillskottet kommer nästa år att uppgå till 8 miljarder mer än för 2008. Det är en ökning som om den får fortsätta kommer att motsvara 30 procent 2016.Men det handlar inte bara om pengar. Parallellt med detta har nämligen många strukturella förändringar genomförts på både universitet och högskolor. Kvalitet har hamnat i fokus och premieras numera, liksom att vi premierar samverkan med det omgivande samhället. Dessutom har strategiska forsknings och innovationsområden pekats ut, och högskolelagen har ändrats med en skrivning om att mer forskning ska komma till nytta.Om vi ser till högre utbildning är antalet studerande på mycket höga nivåer i dag. Också här har kvalitet kommit i fokus. Stora satsningar har gjorts på alla vetenskapsområden, även om mest har gått till humaniora. Där har anslagen per studieplats ökat med 60 procent jämfört med 2006. Dessutom har kostsamma, dyra bristutbildningar byggts ut. Studieplatserna på till exempel läkarprogrammet har ökat med 44 procent och på tandläkarprogrammet med 36 procent sedan den tid då alliansregeringen styrde.Under åren har dessutom yrkeshögskolan startat med gott resultat. Tillsammans med övrig vuxenutbildning i form av komvux, yrkesvux och särskilda satsningar på unga har detta gjort att vuxenutbildningen som helhet har byggts ut kraftigt. Jämfört med 2006 innebär det att vuxenutbildningen fick ett tillskott med 2 miljarder fram till och med 2014.Mina allianskolleger har tidigare visat vilka stora satsningar ungdomsskolan har fått. Ihop med min resumé visar det på det starka engagemang som Alliansen har för hela utbildningskedjan - också för vuxenutbildningen. Allt handlar om att ge människor möjlighet att delta i det livslånga lärandet och för att vuxna genom nya kunskaper och nyvunnen kompetens ska kunna bidra till Sveriges konkurrenskraft och tillväxt.Tack vare att Alliansens budget vann riksdagens gillande fortsätter nu dessa satsningar, och i enlighet med vad man lovade före valet får högskolan nya platser. Alliansen har fortsatt avsatt medel för forskning i enlighet med den plan som finns i den gällande forsknings och innovationspropositionen.På detta område hann alliansregeringen dessutom få till stånd ett nytt avtal med vissa landsting, det så kallade ALF-avtalet. Det handlar om hur man ska samverka om läkarutbildning och klinisk forskning. Även på detta område har man kunnat finna på och introducera ett resursfördelningssystem som också ska ta hänsyn till kvaliteten i forskningen. Det är ett avtal som vi ska rösta om i dag.Bara jämfört med förra året, 2013, innebär Moderaternas och Alliansens satsningar inom ramen för 2015 att den som helhet ökar med 3 1⁄2 miljard kronor. Det låter på regeringens företrädare som att vi skulle ha skurit ned budgeten, men det är inte fallet. Tvärtom - med en ekonomi i balans och med ett ansvar parat med långsiktighet i villkoren och ett systematiskt kvalitetsarbete fortsätter vi tidigare satsningar på utbildning och forskning. Utöver den finansierade utbyggnaden av högskolan står vi upp för tidigare utlovade medel för ett samgående mellan Uppsala universitet och nya Campus Gotland, men också för Stockholms konstnärliga högskola.För oss var det en självklarhet att Medelhavsinstitutet och svenska språket i utlandet skulle värnas.

Det blev förvisso mer än en tummetott, som i den där gamla folksagan om mannen som gick till skräddaren och ville ha en rock sydd. Men vi kan ändå konstatera att många av de utspel som har gjorts i opposition inte fullföljs i de budgetförslag som man har gått fram med.Vad hände till exempel med jämställdhetsbonusen och det populistiska förslaget om treterminssystem? Vart tog fjolårets satsning på 1 000 nya platser bara till förskolelärare vägen? Det är platser som i dag har gått ned och landar på 400. SFS säger att regeringens budget var en kalldusch för Sveriges studenter. Vart har det tagit vägen? När man tidigare har gått ut och sagt att hälften ska ha denna minst tvååriga högskoleutbildning har Utbildningsdepartementet beräknat kostnaden för detta till mer än 4 miljarder per år under de sju år som det skulle gälla.Det troliga är väl att tidigare års budgetar har varit kraftigt underfinansierade, men jag tycker att det är synnerligen ohederligt att vilseföra väljare på ett sådant sätt. Det finns också andra frågor där budskapet i nästa års budget rimmar illa såväl med tidigare uttalanden som uttalanden gjorda efter valet 2014.Thomas Strand nämnde tidigare att det är positivt att vi har enighet i forskningspolitiken. Och det har vi, överlag. Däremot blir jag förundrad eftersom man nu bryter mot långsiktigheten i forskningsbudgeten. I sitt förslag minskar regeringen nämligen de särskilda anslagen för att rekrytera framstående forskare. Det har fått Vetenskapsrådet att trycka på stoppknappen. Malmö högskola gick i går ut med ett pressmeddelande om att de tack vare Alliansens budgetförslag kommer att få 9 miljoner extra till forskning. Skälet? Jo, att vi håller oss till principerna i forskningspropositionen och fördelar medel baserat på kvalitet. Vilken fördelningsnyckel hade regeringen i sitt förslag?Herr talman!

Herr talman! Betty Malmberg talade om vuxenutbildningen och hur mycket Alliansen har satsat på den. Det må vara så, men jag vill påminna Betty om att ni när ni tillträdde 2006 direkt drog bort 600 miljoner på vuxenutbildningen. Sedan har ni satsat, men det är inga jättesummor om man slår ut det på åtta år. Därför kanske ni ska vara lite försiktiga med siffrorna.Jag tog upp de lägre ambitionerna som Alliansen har, både vad gäller vuxenutbildningen och högskolan. Jag tänker främst på de kvalitetspengar som vi hade föreslagit men som ni tar bort helt och hållet, Betty Malmberg. Jag skulle gärna vilja höra vad du säger om det.Vi hade en satsning när det gäller vuxenutbildningen på 24 000 platser nästa år och som skulle växlas upp till 35 000 platser 2018. Det gällde utbyggnad av yrkeshögskolan, yrkesvux och komvux och en utbyggnad av folkhögskolans allmänna kurs.I regeringsförklaringen för 2013 talade Reinfeldt om morgondagens arbetsliv och de nya utmaningar som det kräver. Fredrik Reinfeldt sa: "Därför bör vi bli mer öppna för att byta yrke mitt i livet. Vi behöver underlätta en sådan omställning. Samhället som helhet har här en stor utmaning att hantera. "Det är intressant att Reinfeldt signalerade att man behöver underlätta för omställningar i livet. Vi tycker att sådant görs med kunskapslyft och nya platser. Men ni säger nej till det. Vad är er motivering till att säga nej till utbyggnaden av vuxenutbildningen?
Herr talman! Självklart, och precis som jag sa i mitt anförande, ser Alliansen hur viktigt det livslånga lärandet är. Vi ser vikten av att man kan gå in och ut ur olika typer av utbildningsinsatser. Därför satsar vi också på högskolan. Jag kan bara för sakens skull säga att vi har 4 108 platser, tror jag att det är, i budgeten för nästa år.Jag vet dock inte om den typen av platsexercis går fram riktigt. Det handlar hela tiden om att också para det med kvalitet. Jag kan hålla med såtillvida att vi har lite lägre ambitioner om man räknar antal platser på vuxenutbildningsområdet. Men, vi ser också en tillväxt i samhället. Det innebär att vi nu också behöver folk som kan arbeta. Varje timme i arbete är viktig, för att vi ska kunna klara av vår välfärd och den tillväxt som vi så väl behöver för att kunna satsa mer pengar på vuxenutbildningen.Visst har vi en lägre ambition, men vi har successivt byggt ut vuxenutbildningen under åren. När Thomas Strand säger att vi har lägre ambitioner handlar det till stor del om att de har lagt på mycket mer i budgeten.Jag skulle vilja ställa en fråga till Thomas Strand. Hur ser ni på forskningsanslaget? Kan du klargöra hur storleken har räknats fram? Jag skulle dessutom vilja veta lite mer om hur ni ser på entreprenörskap. Det sägs att det kommer nya direktiv där man inte kommer att ta upp skattefrågan. Det vill jag veta mer om.
Herr talman! Vi kan aldrig få för mycket utbildning i Sverige. Därför behöver vi ett kunskapslyft med upp till 35 000 platser, för att möta de verkliga behov som finns i samhället.Många är besvikna i dag på att ett antal platser ryker nu när er budget har röstats igenom, Betty Malmberg. Lärosäten är besvikna, och många studerande är besvikna. Det kommer mejl till oss där de berättar om sin frustration över att platserna inte kommer att bli verklighet.Det är intressant när det gäller platser. I tidigare debatter här i kammaren har du, Betty Malmberg, och dina kolleger gång på gång kritiserat mig för att vi bara satsar på platser och inte på kvalitet. Nu satsar vi på platser. Då följer ni efter oss, som i Följa John. Vi säger 5 000; då säger ni 4 000. Det hade ni aldrig gjort om inte vi hade höjt ribban. Men när vi säger 250 miljoner till kvalitet har ni ingenting, inte en krona. Det är ganska märkligt. Ni som har kritiserat oss för att vi bara tänker på platser gör nu samma sak själva. Ni har inga kvalitetspengar, vilket vi har.Även detaljstyrningen är intressant. Tidigare har ni talat om att det behövs autonomi, frihet och att politiken inte ska lägga sig i för mycket. Den tabell som finns i budgetbetänkandet är så detaljerad att till och med Skövde får en plats. Jag funderar på hur man kom fram till att de skulle ha just en plats och inte två eller kanske tre.Nu gör ni precis det som ni tyckte att vi klabbade med tidigare. Ni detaljstyr och tar bort platser.
Herr talman! Jag håller med Thomas Strand om att kunskap alltid är lätt att bära, och vi kan aldrig få för mycket av den varan. Det gäller väl oss alla.Vi behöver dock även folk som är sysselsatta, som jobbar och bidrar med nya skattepengar för att vi ska kunna finansiera och hålla kunskapsbanken levande. Därför måste vi se till att följa konjunkturerna. Om vi tror att ekonomisk högkonjunktur eller ekonomisk tillväxt är på gång bör vi också moderera antalet platser.I fråga om högskoleplatserna går regeringen nu fram med ny retorik som går ut på att man ska tro att vi "följer John". Saken är den att vi redan i vårpropositionen, i april, presenterade att vi skulle satsa på de 10 500 platserna som det står om där. Vi pekade även ut inom vilka områden vi såg att behoven fanns. Det handlar nämligen om bristutbildningar.När det gäller att kvalitetspengar inte följde med kan jag meddela att det skedde i dialog med lärosätena. Man såg, och lärosätena sa, att de hade möjlighet att ta emot ett visst antal studenter inom befintlig ram och med bibehållen kvalitet. Den dialogen har alltså funnits. Det har därför varit fortsatt viktigt och har kunnat fortsätta.Jag noterar att jag inte får svar på hur forskningsanslagen har beräknats. Det är olyckligt ifall det är som jag tror, och uppenbarligen även Malmö högskola, att ni helt enkelt har frångått idén om att kvaliteten på forskningen - måhända att idén har varit trubbig - ska vara avgörande för hur forskningsanslag fördelas.

Herr talman! För en vecka sedan samlades några av världens mest framstående forskare på andra sidan vattnet för att prisa vetenskaplig forskning och vetenskapliga framsteg. I år var det bland annat uppfinningen av ledlampor och superupplöst fluorescensmikroskopi som prisades.I Nobelfestens fotspår uppkommer ofta en viktig och välbehövlig diskussion om hur Sverige kan fostra framtidens Nobelpristagare. När den svenska Nobelkommittén för några veckor sedan ringde upp årets Nobelpristagare i kemi, fysik, medicin och ekonomi gick tre av tio samtal till akademiker i USA. Övriga samtal gick till forskare verksamma i något av EU:s 28 medlemsländer och till pristagare i Japan och i Norge.

Samtidigt är det oerhört viktigt att Sverige kan locka hit utländska forskare som kan bidra med kunskap, och vi avsätter därför särskilda medel för att kunna öka rekryteringen av internationella toppforskare.När Nobelpristagarna själva får beskriva vilka egenskaper som är avgörande för att bli en vinnare av Nobelpriset nämner de ord som ifrågasättande och lekfullhet, kommunikation och möten. Vid sidan om kunskapen är alltså öppenhet och kreativitet en viktig ingrediens för framgång. Kunskap omvandlas nämligen inte av sig själv till ökat välstånd. Det är när kunskap kombineras med entreprenörskap, innovation och kreativitet som något händer.Sverige ska alltså inte nöja sig med att sträva mot ett Nobelpris. Vi måste också se till att vi har ett klimat som gör att det växer fram nya spännande företag som kan skapa jobb och tillväxt samtidigt som de bidrar till samhällsutvecklingen. Sverige måste alltså stå på två ben: dels utbildning och kunskap, dels öppenhet och kreativitet. Hur ska då detta appliceras konkret när det gäller högre utbildning, forskning och innovation? Jo, dels måste vi se till att kunskap och utbildning öppnas och blir tillgänglig för fler. Genom att fler universitet och högskolor möjliggör för distansstudier både på fristående kurser och på program blir kunskap tillgänglig i hela vårt avlånga land.Det skapar också möjlighet för internationella samarbeten genom att till exempel utnyttja expertkompetens från andra länder. Detta är en möjlighet som fler universitet och högskolor måste arbeta vidare på och dra nytta av.Vi måste också säkerställa att studenterna under sin utbildning får en nära koppling till näringslivet. Centerpartiet och Alliansen har därför varit pådrivande för någonting som kallas studentmedarbetare och som innebär att studenter vid högskolor och universitet får ett kvalificerat jobb parallellt med sina studier. På det sättet får studenten erfarenheter, kontakter och möjligheter till introduktion i arbetslivet under studierna.Men det är också viktigt att stärka universitetens och högskolornas koppling till näringslivet mer strukturellt. I dag synliggörs inte samverkan i akademins belöningssystem och meriteringsstruktur. Därför är det pågående arbetet med samverkanskriterier oerhört viktigt för att skapa incitament för ett mer öppet och kreativt klimat inom högre forskning och utbildning. Det handlar om att uppmuntra till fler mötesplatser där akademi och näringsliv kan mötas, men också om ökad personrörlighet genom exempelvis adjungerande professorer för att få ett bättre flöde av kunskaper mellan näringsliv och akademi. Det är nämligen vid dessa möten som utveckling sker. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utbildning och universitetsforskningDärför är det oerhört viktigt att inte se forsknings och innovationspolitiken som en isolerad ö utan som en del av en större helhet. En vanlig fördom är att de viktigaste innovationerna uppstår på universiteten eller i storföretagens forskningsavdelningar. Mycket tyder dock på att det är en missuppfattning.I USA har man under de senaste 40 åren tittat på de hundra viktigaste innovationerna varje år, och endast 6 procent av de viktigaste innovationerna kommer från akademin. I stället har små forskningsintensiva företag samt enskilda uppfinnare och företagare blivit en allt viktigare källa till innovationer. Med en politik som gör att små företag vågar satsa och utvecklas möjliggör vi för nya innovativa företag som kan sätta Sverige på kartan.Men även när det gäller förmåga att attrahera de bästa forskningstalangerna finns det andra faktorer än just forskningspolitiken som spelar roll. Med ett attraktivt skattesystem samt enkla och välkomnande regelverk kan vi attrahera de bästa forskningstalangerna till Sverige. Och med en politik som gör det mer lönsamt för unga att vidareutbilda sig får vi också fler unga att ta steget in i högre utbildning.

Herr talman! Som det säkert framgick i mitt anförande är en av mina hjärtefrågor att svensk högre utbildning ska vara tillgänglig för alla. Centerstudenter är ett studentförbund som faktiskt är det bästa studentförbundet i Alliansen, därför att det är ganska lätt att resonera i många frågor där vi har mycket gemensamt. Centerstudenter har också drivit frågan om att kunskap ska vara tillgänglig för alla. Visst är det så att även Centerpartiet har fattat beslut om att vi ska öppna svensk högre utbildning och att den inte ska vara avgiftsbelagd för studenter som kommer från tredjeland.Det finns en majoritet i riksdagen i dag för att svensk högre utbildning inte ska kosta pengar för studenter från tredjeland. Då är min fråga till Kristina: Hur kommer du att jobba för att lyckas övertala resten i Alliansen om att det är ett bra förslag att låta studenter som kommer från Indien få ta del av svensk högre utbildning på samma villkor som studenter som kommer från Italien?
Herr talman! Tack, Emma Hult, för din frågeställning! Precis som du säger och som jag sa i mitt anförande är det otroligt viktigt att vi har ett internationellt samarbete och att vi har möjlighet att få kunskap från andra länder. Det kan handla om distansutbildningar så att vi kan ta del av den kunskap som finns vid andra universitet eller om att svenska studenter åker utomlands och tar del av kunskap där som de kan ta med sig tillbaka.Du lyfter fram frågan om avgifter. Precis som du säger tycker Centerpartiet att det egentligen inte är en särskilt bra lösning med avgifter. Vi tycker att det skulle vara avgiftsfritt för alla, men som jag nog tror att Miljöpartiet har blivit medvetet om under den här regeringstiden får man i ett samarbete ibland göra lite eftergifter.
Herr talman! Det är skönt att höra att ni fortfarande inte tycker att det en bra lösning, Kristina Yngwe, för det tycker inte vi heller. Vi kan se hur antalet internationella studenter tyvärr inte kommer i kapp det antal som vi hade före införandet av avgifter för internationella studenter.Jag vill än en gång säga att det finns en majoritet i Sveriges riksdag för att öppna svensk utbildning för alla. Jag hoppas att du och jag en dag kan trycka på ja-knappen när det förslaget läggs fram. Det är skönt att veta att Centerpartiet fortfarande står fast vid den ståndpunkten.Sedan har jag en annan fundering. Under de senaste åtta åren har vi kunnat se att svensk högre utbildning har centraliserats. Två campus lades ned under föregående period, Campus i Härnösand men också SLU i Skara. Jag vill att hela Sverige ska leva, och det tror jag att Centerpartiet också vill. Då undrar jag hur Centerpartiet kommer att driva en bra politik så att vi får utbildningsplatser ute i landet, och inte bara distansutbildningar. Det är jättebra att man kan läsa utbildningar på distans, men det finns också de som har behov av att träffa studiekamrater och som kanske vill ta chansen att studera på någon ort som ligger närmare än i Stockholm. I dag måste man ofta flytta ganska långt bort för att kunna ta del av svensk utbildning.
Herr talman! Tack så mycket, Emma, för din fråga!Som du säger är det mycket viktigt att vi har utbildningar över hela landet i olika former. Distansutbildningen, som du nämnde och som jag också nämnde i mitt anförande, är en viktig del. Centerpartiet har arbetat för att vi ska kunna få en jämn fördelning av anslagen. Till exempel när det gäller forsknings och innovationspotten har vi sett att lite mindre lärosäten har fått en större andel sett till sin storlek och omsättning.

Herr talman! Det mesta kloka har sagts av kollegerna i utbildningsutskottet.När man reflekterar över denna budget och detta betänkande, vilket jag yrkar bifall till, som omsluter drygt 63 miljarder kan man tro att det är väldigt stora skillnader mellan allianspartierna och regeringspartierna. Men det är inte sant.Nu har utbildningsministern lämnat kammaren, men han diskuterade en stor utgiftspost som över huvud taget inte behandlas i budgetförslaget, nämligen 2015 års budget. Det finns inte en krona i den här budgeten till ökade lärarlöner nästa år, och det är faktiskt den budgeten som vi behandlar.På utbildningsfältet, som är brett i betänkandet, har vi hört om räkna-läsa-skriva-garanti, fler behöriga lärare, fler speciallärare inom högre utbildning, skolforskningsinstitut, yrkesvux och fler platser på Yrkeshögskolemyndigheten. När man som ledamot sitter och lyssnar i kammaren undrar man: Vem kom på de här insatserna? Vem har genomfört dem i Sverige de senaste åren? Jo, det är faktiskt Folkpartiet och alliansregeringen.

Vi försökte åtminstone att inte överdriva, negligera och blunda för arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten utan fokusera på den faktiska ungdomsarbetslösheten, på dem som varken studerar eller arbetar; de som i arbetskraftsundersökningen ligger på 7-9,3 procent. Det är dem som vi ska erbjuda extra vuxenutbildningsplatser och yrkesvux. De som gått hela vägen hos Arbetsförmedlingen ska erbjudas insatser.Den i huvudsak positiva utvecklingen som Arbetsförmedlingen och till och med budgetpropositionen från regeringen pekar på borde rimligtvis styra prioriteringarna även i detta betänkande. Det går inte att bara lägga i lite mer jäst i lussedegen och anslå mer och mer pengar, trots att pengarna borde satsas på någonting annat.Herr talman! Folkpartiet har bidragit till yrkesvuxpengar. Vi har stöttat kommunerna. Det här är min femte skolbudgetdebatt i kammaren, och varje gång missar vi det som i alla fall Folkpartiet har pekat på, nämligen ansvarsfrågan och huvudmannaskapet. Det kan låta som att kammaren är ytterst ansvarig för skolan. Det kan låta som att kammaren är ytterst ansvarig för lärarnas löner. Men vi har en kommunaliserad skola, och det är klart att det påverkar våra diskussioner och ambitioner lokalt och nationellt.Vi har satsat på folkhögskolekurser. De folkhögskolekurser som Arbetsförmedlingen anvisar har inte utnyttjats fullt ut. Och när det gäller yrkesvux eller vuxenutbildning: Varför säger inte Socialdemokraterna någonting om att kommunerna aldrig använde den förra regeringens statliga anslag som de fick ta del av? Vissa använde anslaget från den förra regeringen, men de drog in de lokala insatserna till vuxenutbildningen.Hade Folkpartiet fått fortsätta att styra Utbildningsdepartementet hade vi varit tuffare i budgetpropositionen och sagt: Vi villkorar de nationella medlen. Det ska inte vara möjligt att en regering satsar mer pengar från den nationella nivån samtidigt som kommunalråden drar in motsvarande. Då blir det inget mervärde av extrautbudet av vuxenutbildning, yrkesvux eller folkhögskolesatsningar.Herr talman! Avslutningsvis: Vi vill reformera svenskundervisningen för invandrare och nyanlända. Vi tycker att den inte håller måttet och kvaliteten. Skolinspektionen bekräftar återigen att undervisningen kan jämföras med en grundskola där många studerande upplever att de behandlas som barn. Vi har stora bekymmer med obehöriga lärare, dålig flexibilitet och otillräcklig individualisering av svenskundervisningen för invandrare. Vi i Folkpartiet har sagt att vi helt vill avveckla sfi i dess nuvarande form och att det ska arbetas fram en helt ny språkutbildning inom ramen för den ordinarie vuxenutbildningen. Jag har svårt att uttolka vad regeringspartierna vill på detta viktiga område.

Herr talman! Enligt Storbritanniens vetenskapsakademi Royal Society publiceras mer än var tionde forskningsartikel i världen av en kinesisk akademiker. USA är fortfarande forskningsvärldens gigant men har tappat från 26 till 21 procent av världens ledande forskning. Brasilien, Indien och Turkiet utmanar genom medvetna forskningssatsningar och ekonomiska framgångar.Kartan över världens starkaste forskningsnationer håller snabbt på att förändras. Tyngdpunkten för världens forskning förflyttas alltmer mot Asien. Den bipolära forskningsvärlden, bestående av USA och Europa, har blivit multipolär med många nya starka aktörer. Växande ekonomier i vår omvärld konkurrerar nu på allvar i jakten på de bästa forskarna och morgondagens innovationer.Det här är en otroligt positiv utveckling, men det är också en utveckling som ställer höga krav. Om Sverige och EU ska lyckas skapa globalt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer måste vi samarbeta och investera för framtiden. För att vi ska kunna vända utvecklingen och på allvar lämna den ekonomiska kris som drabbat många EU-länder bakom oss är det helt avgörande att långsiktigt satsa på åtgärder som skapar kunskap, innovation och tillväxt.Bredden i svensk forskning är i dag stor men spetsen fortfarande alltför trubbig. Ett litet land som Sverige kan inte vara bäst på allt. Därför är det viktigt att den excellenta forskningen som genererar den spetskompetens som krävs för att vara världsledande prioriteras. Det är genom kvalitet vi kan bidra med kunskap till vår omvärld och genom ökade ambitioner också öka vår ställning som kunskapsnation på den globala arenan.Ett nytt system för fördelning och omfördelning av anslagen för forskning och forskarutbildning presenterades i forsknings och innovationspropositionen. Detta är ett arbete som bör fullföljas. Syftet med modellen är att skapa ökade incitament för lärosätena att öka kvaliteten och konkurrenskraften i den forskning som utförs. Detta är ett steg i rätt riktning.EU men också Sverige individuellt satsar mer medel än någonsin på forskning. Det är viktigt att svenska universitet, företag och institut fortsätter att öka sitt deltagande i EU:s forskningsprogram. Genom att fortsätta investera i de globalt konkurrenskraftiga forskningscentrum som finns runt om i Sverige skapas synergier och positiva effekter för Europeiska unionen i dess helhet.Herr talman! Ett bra exempel på framgången med EU-gemensam forskning är ESS. Denna sameuropeiska forskningsanläggning ska med hjälp av världens starkaste neutronkälla möjliggöra banbrytande forskning inom bland annat medicin, miljövetenskap och transport. ESS kommer att dra spetskompetens till Sverige och visar att med gemensamma satsningar kan EU:s länder få tillgång till världsledande forskning.Herr talman! I natt enades EU:s ledare om en gigantisk investeringsfond. Enligt kommissionen ska investeringar på 315 miljarder euro möjliggöras, med syftet att skapa nya arbetstillfällen och tillväxt i hela Europa. Detta är positivt, men här gäller det att också säkerställa att forskningsanslag inom EU:s nya ramprogram Horisont 2020 inte går förlorade, för forskning är en förutsättning för en framtida kunskapsbaserad och jobbskapande ekonomi.Herr talman! För att skapa forskning av hög kvalitet krävs högt kvalificerad personal. Den högre utbildningen och forskningen måste därför bättre tillvarata intresserade talanger för att hålla Sverige konkurrenskraftigt. Dagens forskningslandskap är alltför dominerat av forskares jakt på medel till sina egna löner och otydliga karriärmöjligheter. Med osäkra förhållanden riskerar vi att förlora kompetent personal som väljer att lämna den akademiska världen av fel anledningar. Kristdemokraterna menar att det måste finnas möjligheter att studera och forska också som småbarnsförälder. Utan trygghet går det inte att få en stimulerande arbetsmiljö och uppnå kvalitativ forskning.Herr talman! Sverige kan bli betydligt bättre på att tillvarata invandrares yrkeskompetens och akademiska kompetens. Vägen till integration bör i större utsträckning gå via universiteten. För att detta ska vara möjligt måste valideringen av utländska betyg och meriter förbättras, bland annat genom höjda anslag för att korta handläggningstiderna. Högskoleutbildningar måste bli tillgängliga så att utländska akademiker på bästa sätt kan fortsätta sin utbildning eller komplettera utbildning och forskning. Kristdemokraterna välkomnar därför att man nu tillför 8 miljoner ytterligare till Universitets och högskolerådet för att kunna förkorta handläggningstiderna för bedömning av utländska betyg.Herr talman! Högre utbildning och forskning handlar om det som kommer härnäst. Det handlar om framtiden. Det är nyfikenhet och nytänk som ger framtidstro. Avslutningsvis vill jag därför tacka alla som lägger ned så otroligt mycket tid och kraft på att ge oss den framtidstron. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utbildning och universitetsforskning
Herr talman! Mitt anförande skulle egentligen ha kommit in under debatten om skolan, men jag tror att det går bra ändå. Jag ger utrymme för repliker om inte annat.Herr talman! Vi har noterat förslaget i den liggande budgeten om obligatorisk eller icke-obligatorisk läxhjälp. Detta förslag fördes fram med viss iver i valrörelsen av både de rödgröna och Alliansen. En del pengar har också anslagits till detta. När det gäller Alliansens gällande budget rör det sig om 10 miljoner kronor inom utgiftsområde 16 och ytterligare 289 miljoner kronor i bidrag till kommunerna. Det är väldigt mycket pengar att skicka ut till kommunerna.Ingen har dock sagt något om hur denna läxhjälp ska gå till. Vilka ska bedriva denna läxhjälp? Under vilken tid? Alliansen har i någon skrivning nämnt att externa entreprenörer ska sköta läxläsningen. Men vilka ska godkänna dessa entreprenörer och hur ska det gå till? Det undrar vi. Vi kommer själva att återkomma med ett eget förslag om detta längre fram.Herr talman! Ett annat förslag som fördes fram i valrörelsen med lika stor iver av båda blocken var pengar till mindre klasser, främst i de lägre årskurserna. Jag uppfattar det nog som att Alliansen och de rödgröna började tävla i populistiska förslag i denna fråga inför valet.Vi sverigedemokrater har inte hakat på detta förslag. Vi har i stället föreslagit fler kringtjänster, främst speciallärare, men även skolkuratorer, syokonsulenter och skolpsykologer. Dessa tjänster behövs i dagens skola. Ska vi höja resultaten jämfört med andra OECD-länder måste vi även ta hand om elever med speciella svårigheter. Det är inte självklart att mindre klasser löser de problem vi har. Som kuriosa kan jag nämna att jag har hört många lärare klaga på för små klasser också. Det blir nämligen inte rätt gruppdynamik i för små klasser.Fritidsverksamheten är ett annat område som har blivit eftersatt i dagens skola. Ingen annan kommunal verksamhet har väl drabbats av lika stora personalnedskärningar som denna verksamhet, i alla fall inte om man jämför med början av 90-talet. Fritidsverksamheten är oerhört viktig, inte minst i våra så kallade utanförskapsområden. Det är på fritids eleverna ska lära sig tyda de sociala koderna och träna sig på social interaktion. Det finns undersökningar som visar att den sociala kompetensen är lika viktig som skolbetyg för framgång senare i livet. Man skulle också kunna införa läxläsning på fritids för de elever som så vill. Då har vi en chans att förhindra att elever från till exempel socioekonomiskt svaga förhållanden hamnar efter i skolarbetet.Herr talman! Vi har alla förfasats över raset i de senaste PISA-undersökningarna. Man kan i någon mån säga att publiceringen 2012 av den senaste undersökningen blev ett yrvaket uppvaknande för både skolfolk och politiker. Vi kan inte vända den negativa utvecklingen utan omfattande åtgärder. Ett av de viktigaste målen för att vända den nedåtgående trenden är att skapa studiero i skolan. Alliansen avsätter i sin budgetmotion för 2015 20 miljoner kronor för att skapa studiero. Det är bra. Men vad ska de använda pengarna till? Jag har inte sett något konkret förslag.StudiestödDen enskilt viktigaste uppgiften för att åstadkomma studiero är att återinföra ordningen i klassrummet. Disciplinproblemen har nu till och med spridit sig in i riksdagen. Det ska vara läraren som bestämmer. Detta hindrar inte elevinflytande och demokrati. Men lika lite som barn bestämmer hur de ska agera i trafiken, lika lite ska elever bestämma över det läraren bestämt inför kommande lektion. Hur vi når dit är en större och längre diskussion som vi lär återkomma till.(TALMANNEN: Som ledamoten mycket riktigt påpekade har ledamoten överskridit den anmälda tiden med mer än 50 procent.